Fru talman! Det är en sak att vi får behålla huvuddelen av de regler vi har i Sverige för vår egen del. Däremot kan vi inte i ett framtida samarbete kräva att andra länder skall följa samma regler om de vill sälja till oss. Om jag förstår John Anderssons fråga rätt är det bl.a. det problemet han tar upp. Det kan bli en sned konkurrens. Vi har haft denna fråga uppe i annat sam manhang tidigare. Det kan komma in livsmedel i Sverige, vilka har en annan karaktär och är producerade på annat sätt. Det är naturligtvis viktigt att man vet vad som är vad och var livsmedlen kommer ifrån. Samtidigt tror jag att det är angeläget för det svenska jordbruket, den svenska miljön och folkhäl san att vi hävdar de stränga reglerna. Det kan innebära en konkurrensfördel. Om det är en konkurrensfördel bör det också kunna vara en prisfördel, både på den svenska marknaden och, i ett längre perspektiv, på den internatio nella marknaden. Beträffande John Anderssons påpekande att det var ett egendomligt utta lande om en viss förtida anpassning vill jag säga följande. Jag ser det som nödvändigt att vi går kortaste möjliga väg mellan våra ståndpunkter, om vi skall närma oss EG. Men det gäller inte endast den fråga som var uppe i den förra debatten. Det gäller naturligtvis också hur man betalar och hur man kompenserar. Det är en mycket intressant fråga som vi inte kan reda ut i dag. Vi återkommer säkert till den senare.
Fru talman! Vi har nyss haft en debatt om ursprungsmärkning. Man måste veta varifrån t.ex. köttet kommer. Jag har med företrädare för det svenska jordbruket diskuterat reglerna om vad som är tillåtet inom EG och förbjudet i Sverige -- kadavermjöl i fodret, salmonella i köttproduktionen, tillväxtanti biotika osv. Det har sagts att det svenska jordbruket måste sänka sina kost nader med en fjärdedel, alltså 25 %, för att hänga med i EG-konkurrensen. Man kan fråga sig om detta är möjligt med de krav och bestämmelser som finns i dag. Om det vore möjligt kan man ställa sig frågan varför detta inte redan har hänt, varför vi inte i Sverige har livsmedel som är 25 % billigare.
Fru talman! Nu skall vi inte blanda bort siffrorna. John Andersson talar om en sänkning på 25 %. Det är en siffra som har nämnts i samband med en kostnadspress i förädlingsledet. Det skulle alltså inte vara en sänkning av livsmedelspriserna med 25 %. John Andersson tar upp en del jämförelser i sin fråga. Jag vill gärna påpeka att tillväxthormoner är förbjudna såväl i Sverige som i EG. Det är i princip ingen skillnad. Om det sedan är några skillnader i praktiken skall jag i detta sammanhang låta vara osagt. Kravet på halm i grisboxar finns med i ett di rektiv som beslutades i november 1991 av EG. Där tas också upp gödkalvars utfodring, mörklagda stallar och förbud mot att hålla suggor uppbundna. EG närmar sig den svenska ståndpunkten i dessa sammanhang, vilket vi bör glädjas över.
Fru talman! Jag skulle allmänt vilja säga att detta är mycket viktiga frågor för vårt land. Det handlar om vår livsmedelsförsörjning. Vi har tidigare sagt att livsmedelsförsörjningen skall kunna garanteras oavsett vad som händer i landet, oavsett om det är ofred. Vi skall kunna bevara vårt jordbruk, t.ex. Norrlandsjordbruket. Jag saknar en debatt om spelreglerna i dessa så viktiga frågor. I mina kontakter med jordbrukarna påtalar de detta hela tiden: De vet inte vilka spelregler som skall gälla. Ändå förhandlar man om ett inträde, som innebär att vi skall konkurrera på Europamarknaden. Jordbruksminis tern har säkert fått åtskilliga brev efter de program som har visats i TV om hur djuren hanteras. Nu reses ännu fler frågor om vad framtiden innebär.
Fru talman! TV-filmerna angående djurbehandling i andra länder visar tyd ligt att Sverige i det här sammanhanget har en bra position att starta från. Jag tycker att det är angeläget att vi också för en debatt om det svenska jord bruket och om hur vi i framtiden skall klara också mindre gynnade delar av Jag har i dag framlagt en proposition till riksdagen om ett ökat Norrlands stöd. Var gång jag träffar människor i Bryssel är en av de stora frågorna: Hur klaras detta? Jag är ganska övertygad om att det är svåra nötter att knäcka, men det är en målsättning från regeringens sida att knäcka dessa nötter och därmed bevara jordbruket i hela Sverige.
Fru talman! En mycket avgörande fråga är om det är EG:s nuvarande jord bruk som skall anpassas till Sveriges bestämmelser eller om det är Sveriges jordbruk som måste anpassas till EG:s. Jag är inte så övertygad om att den svenske bonden är beredd att konkurrera inom livsmedelssektorn med de bestämmelser och på det sätt som i dag gäller på många håll inom EG. Det gäller även med tanke på etiska och moraliska aspekter. Vi har väldigt fram skjutna positioner inom jordbrukssektorn trots de skall som hörs av och till när det gäller det svenska jordbruket. Jag vill hävda att jordbruket är före dömligt.
Fru talman! Det är kanske övermaga att tro att EG skulle anpassa sig till den svenska jordbrukspolitiken. Jag tror att vi måste vara medvetna om att en medlemskapsansökan till EG egentligen innebär att man förutsätter att EG:s politik i stort även kommer att gälla för oss framöver. Det är dock intressant att notera att processen när det gäller djurskydd och miljöhänsyn har hunnit längre i Sverige. Processen är emellertid på gång även inom EG, och det är sannolikt att den går åt samma håll som i Sverige. Vi har en konkurrensfördel i och med detta försprång. Jag tror att vi i huvudsak klarar konkurrensen. Men vi skall vara medvetna om att det krävs särskilda stöd och kanske en utbyggnad av stödformer som finns i EG -- kompletterade med nationella stöd -- för att vi skall klara den. Nationella stöd betalar vi redan i dag, så på den punkten blir det inte sämre.
Fru talman! Detta att det skulle vara en fördel från konkurrenssynpunkt att bedriva jordbruk i Sverige på ett visst sätt är jag inte så övertygad om. Jag vet att konsumenterna ser mycket till priset när de står i butiken och skall välja varor. Av just den orsaken har jag varit kritisk till en sänkning av gränsskyddet. Vi har t.ex. nu en fördubblad köttimport, som inte är till gagn för vår livsme delsförsörjning. Inte heller är den till gagn för vårt jordbruk, och i det sam manhanget finns det ju regler om hur livsmedelsproduktionen skall ske. Jag är inte övertygad om att det skulle innebära en konkurrensfördel, tvärtom. Jag menar att risken finns att jordbruket slås ut. Till sist vill jag åter framföra att en bredare och djupare debatt om det svenska jordbruket borde initieras på något sätt innan vi står inför ett fak tum. Inom jordbruket måste man få veta vad framtiden innebär.
Fru talman! Låt mig bara säga två saker med anledning av det som har sagts. För det första känner naturligtvis även jag en oro för det svenska jordbruket och ser det som en uppgift att se till att inget svenskt jordbruk slås ut i onö dan. I ett EG-perspektiv tror jag faktiskt att vi har ''hyfsade'' möjligheter att klara det svenska jordbruket. Möjligen kan man säga att vi har olika tempon med tanke på den jordbruks politik som vi har lagt fast i Sverige. Det finns en liten risk för att vi under de senaste åren har ålagt oss själva hårdare krav än vad EG skulle ha gjort. Det skall vi ha med i bedömningen. Det är några av de funderingar som jag för fram i en för riksdagen framlagd proposition. Jag ställer gärna upp på John Anderssons krav på en bred och djup debatt om jordbruket. Detta är ju väl kopplat till hela landbygdsproblematiken och problematiken i de norra delarna av landet. Jag tycker att vi kan hjälpas åt att föra den debatten.
Fru talman! Kan man då förvänta sig att jordbruksministern tar initiativ till en sådan fördjupad debatt?

Fru talman! Jag vill tacka statsrådet för det förnämliga svaret på min fråga. Bostadsfinansieringen är i dagens läge en av de viktigaste frågorna för fort satt utveckling av Sverige. På grund av lågkonjunkturen och alla oklarheter som har rått och fortfa rande råder har arbetslösheten inom byggbranschen kraftigt ökat. Konkur ser inom leverantörsleden har skett i stor skala. Bostadsbyggandet är en morot för att få fart på Sverige och har tidigare ofta använts som en sådan. Mitt i en lågkonjunktur hindras i dag bostadsproduk tionen, vilket är mycket olyckligt. Infrastrukturella åtgärder påverkar icke arbetslöshetssiffrorna. Ett mycket litet antal människor får i samband med dessa åtgärder arbete, och åtgär derna medverkar därför ytterst marginellt till en minskad arbetslöshet. Vad man snabbt kan göra är att avskaffa byråkratin. Lägg omgående ned länsbostadsnämnderna och för över hela prövningsansvaret på kommu nerna. Förenkla finansieringssystemet med hjälp av t.ex. schablonbelopp som utbetalas direkt till byggherren. Låt byggherren själv ansvara för uthyr ning och hyressättning. Först då uppnås en fungerande marknad med jämn efterfrågan och produk tion. Förenkla byråkratin vid ombyggnad av bostäder och avskaffa hyres gästföreningens inflytande vid prövning av ombyggnadsärendena. Om det som jag här rekommenderat sker tillsammans med det som herr statsrådet rekommenderat, finns det förutsättningar såväl för att få fart på byggandet av villor, radhus och lägenheter som för en minskad arbetslöshet inom byggbranschen.

Fru talman! Jag delar i stort statsrådets nu framförda redogörelse. Det är allmänt bekant att det under den förra regeringens tid fick vara litet för mycket av låt-gå-politik. Jag tror att det statsrådet nu har framfört trots allt kan göra att det blir fart på byggandet, att det i alla fall blir byggande som uppfyller kraven och önskemålen från människorna som vill bo och verka i nybyggda områden. Jag är därmed nöjd och belåten och tackar herr statsrådet.

Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Jag har tidigare frågat Bo Lundgren på vilka grunder regeringen ger tillstånd till banker att få köpa organisationsaktier i ett försäkringsbolag. Bo Lundgren blev i pressen anklagad för att ha gjort en ansträngd lagtolk ning och för att ha gett ett besynnerligt tillstånd. Jag trodde då att Bo Lund gren skulle anstränga sig alldeles extra för att i riksdagen ge klara besked om hur regeringen tillämpar lagstiftningen i sådana här fall. Men vi blev be svikna. Vi fick inte de klara besked som vi tycker att vi har rätt att kräva. Det vi diskuterar i dag är ett steg vidare i den här historien. Nu vill rege ringen inte heller ge riksbanken insyn i vad som ligger till grund för regering ens tolkning av bankrörelselagen. Statsrådet försöker ta skydd bakom sekre tesslagen och framställer det som att det här var man nöd och tvungen till. Men detta är ju en bedömningsfråga. Regeringen har en formell rätt att fatta olämpliga beslut, och den rätten har regeringen utnyttjat. Men det här var inte alls nödvändigt, utan tvärtom är det en utomordentligt svag saklig grund. Har det någon gång förekommit sedan demokratin bröt igenom i Sve rige att riksbanken har förvägrats att få ta del av sådana uppgifter från ett departement som riksbanken ansett vara nödvändiga för att kunna fullgöra sin uppgift som övervakare av det finansiella systemet? Känner Bo Lund gren till något sådant fall? Jag tror att regeringen här har satt en ful plump i Sveriges demokratiska historia. Det är dessutom så, eller hur, Bo Lundgren, att riksbanken har likvärdiga möjligheter att sekretessbelägga uppgifter som departementet har?

Fru talman! Nej, jag tror faktiskt inte att jag skulle visa mindre respekt. Där emot vill jag upprepa att det här inte är någonting mekaniskt givet utan en bedömningsfråga. Det är ingenting som säger att inte ett annat statsråd eller en annan regering skulle ha bedömt på ett annat sätt och sagt att vi inte skall sätta upp onödiga staket för riksbankens insyn, att vi inte på ett onödigt sätt skall begränsa riksbankens uppgifter som övervakare av det finansiella syste met. Bo Lundgren hänvisar till att riksbanken är en remissinstans. Ja, men skall inte en remissinstans kunna få ta del av allt relevant material? Betyder det Bo Lundgren här säger att finansinspektionen skulle få del av allt material, om den gjorde en motsvarande framställning? Det saknas en mycket viktig del i analysen av sekretesslagen i Bo Lundgrens svar och inlägg. Jag skall återkomma till det i mitt nästa inlägg, för min tale tid är nu slut.

Fru talman! Bo Lundgren svarar inte på frågan om finansinspektionen skulle få del av allt material om den gjorde motsvarande framställning. Det är un derligt att man reducerar betydelsen av riksbanken till att riksbanken bara är en remissinstans som uppträder vid ett enstaka tillfälle. Vid många tillfäl len kan riksbanken ju avkrävas att bedöma sådana här frågor. Då är det självklart att man måste veta vad det är för grunder som gäller i regeringens tillämpning av bankrörelselagen. När man gör en bedömning av utlämnande eller inte, skall man se om den myndighet det gäller har möjlighet att sekretessbelägga uppgifter. I själva den framställning som riksbanken gjorde till regeringen hänvisar man till 8 kap. 5 § sekretesslagen och säger att man kan garantera att dessa känsliga uppgifter kan sekretessbeläggas i samma utsträckning som regeringen kan.

Fru talman! Riksbanken kan vid flera tillfällen i fortsättningen få ta ställning till andra bankers krav på att få tillstånd att köpa organisationsaktier. Då har riksbanken ett legitimt skäl att veta vad som har gällt för SE-banken, så att man kan behandla andra banker på ett likvärdigt sätt. Det är förvånande att Bo Lundgren vill reducera detta arbete och säger att man inte skall ha till gång till allt relevant material. Jag har faktiskt läst det som regeringen har offentligtgjort i detta ärende. Det är mycket märkligt. Det innehåller en skrivelse från SE-banken som är stark polemik mot riksbanksfullmäktiges avstyrkande av tillståndsansökan. Plötsligt avbryts argumenteringen mitt i en mening, och tankegången bryts utan att man han följa den. Ett annat stycke är uteslutet. Jag tycker att det är konstigt att regeringen offentliggör uppgifter om samarbete i fråga om en sakförsäkring, som inte finns med på det papper som nu lämnats till offent ligheten. Det är mycket konstigt. Kan Bo Lundgren förklara detta?

Fru talman! Lars Moquist har frågat mig vad sanningen är i den av Expressen den 4 och 5 februari 1992 angivna Nicaraguaskandalen. Sanningen är den att Expressen byggt sina uppgifter om det svenska stödet till bondekooperationen i Nicaragua på underlag från två besvikna bistånds arbetare. Dessa har efter artiklarna i Expressen tillskrivit mig och beklagat att artiklarna fått felaktiga proportioner. En av huvudpoängerna i de angivna artiklarna var att det svenska stödet syf tade till att stödja en extrem sandinistorganisation och att biståndet i sin för längning egentligen hade till syfte att omstörta den sittande regeringen i Ni caragua. Jag hade för tio dagar sedan tillfälle att ingående dryfta det svenska biståndet till Nicaragua med landets biståndsminister. Han uttalade stor uppskattning för det svenska biståndet, innefattande även den av Expressen åsyftade de linsatsen. Samtalet med min nicaraguanske kollega vittnade om att grun derna för Expressens upprördhet är överspelade och saknar relevans i dag. Projektet bedöms vara i linje med såväl landets ekonomiska som demokra tiska reformprogram. För mig är det i det här fallet inte oviktigt att företrä dare för mottagarlandets regering är nöjda med inriktningen på det svenska biståndet.
Fru talman! Jag tackar biståndsministern för svaret. Jag anade att svaret skulle bli så som det blev. När det gäller det sista stycket i biståndsministerns svar vill jag framhålla att den nuvarande Nicaraguaregeringen självfallet inte vill reta den svenska regeringen genom att kritisera ett bistånd som landet är mycket beroende av. Då tiger man om de miljoner som har gått till sandinisterna. Jag anser att det är både riktigt och viktigt att man lyfter fram de problem som finns inom biståndssamarbetet. Alf Svensson är väl medveten om att allt bistånd naturligtvis inte kommer fram och får den effekt som vi har tänkt oss. Men det är viktigt att vi försöker göra någonting åt saken. Orsaken till att jag har tagit upp den här frågan är att Alf Svensson i en replik till mig den 26 februari -- trots att han själv har uttalat sig i den frågan i Ex pressen -- undrade vad det var som gick så snett i Nicaragua. I sin replik sade Alf Svensson vidare att man hade erbjudits att göra en dementi, men att en sådan inte hade publicerats. Det är därför viktigt att få veta om Expressen och dess utrikeskorrespondent Ulf Nilsson medvetet eller omedvetet har fört fram uppenbara lögner i tidningen. Vi vet i dag att det låg sanning bakom artikeln, men Alf Svensson vill nu tona ned betydelsen av den. Jag skall ta upp några av de påståenden som tydligen var korrekta, inte för att göra en snedvinkling av vad som bra eller fel med detta bistånd, utan för att peka på vad som var korrekt i artikeln, det som Alf Svensson menar inte var sant. I artikeln står bl.a. att SIDA:s hjälp till Nicaragua hamnar i partipamparnas fickor medan de fattiga småbönderna blir lottlösa. Stora summor försnillas, och allting tyder på att situationen bara försämras. Sveriges hjälp används politiskt och kan användas för att hjälpa sandinisterna tillbaka till makten. Bakgrunden var två biståndsarbetare som var missnöjda med hur projektet i Nicaragua genomfördes. De kom därför på kant de övriga, vilket fick till följd att de två biståndsarbetarna tvingades säga upp sin anställning.
Fru talman! Jag tror att man skall akta sig för att påstå att en biståndsminister som kommer från ett u-land och besöker oss inte vågar tala om vad han tycker och tänker eller vad han har för önskemål av den orsaken att vi i så fall skulle dra in biståndet. Så fungerar det inte. Jag kan försäkra Lars Mo quist att de resonemang som vi för med mottagarländer och politiker där ifrån är mycket uppriktiga och raka. Det vore ju förskräckligt om vi inte fick veta vad politiker i dessa länder anser innerst inne, vilket jag vågar påstå att vi får. Också jag har tidigare sagt att jag tycker att det är väldigt värdefullt med en öppen och rak debatt. Men när Lars Moquist i utrikesdebatten sopade till med att man inte dragit någon lärdom av de skandaler som uppdagats i Moçambique och nu senast i Nicaragua, tyckte jag att det var rim och reson att få detta exemplifierat. Därför blev det några uttalanden i en Expressenar tikel.
Fru talman! Alf Svensson, varför skall man ha utgångspunkten att försvara allting? Varför sprida en sådan dimma över problemen? Varför inte försöka klarlägga och korrigera? Man blåser bara på med mera pengar utan att se efter vad det är som har gått fel. Jag tycker att man borde vara litet kritisk när det gäller biståndet. Alf Svensson sade att man får reda på hela sanningen av besökare från andra länder. Jag tror inte att det är så. Man får kanske aldrig fram hela sanningen, Alf Svensson vill gärna vinnlägga sig om god etik -- och det är jättebra --, men det var litet tråkigt att Alf Svensson i replikskiftet i februari visade nå got av en besserwissermentalitet. Han uttryckte det så, att jag skall skaffa mig mer på fötterna innan jag sopar till osv. Det var alltså en artikel i Expres sen som låg till grund. Det kändes som att det var en nedlåtande ton som präglade hela repliken. Jag sade ju bara det som biståndsministern nu uppre pade, att man skall ta lärdom av de skandaler som förekom i Nicaragua.
Fru talman! Jag är mycket ledsen om jag har haft en nedlåtande ton. I så fall ber jag gärna om ursäkt, men jag undrar om jag inte skulle kunna returnera genom att uppmana Lars Moquist att använda en något mindre nedlåtande ton när det svenska biståndet avhandlas. När man använder påståenden som att ''dra lärdom av de skandaler som uppdagats i Moçambique och nu se nast i Nicaragua'', känns det ganska tungt att ligga i för kung och fosterland för att försöka få rätsida på någonting som är gränslöst svårt. Jag har många gånger sagt att det är svårt, för vi möter inte administrationer som är som den svenska administrationen. Det är en helt annan situation att ha att göra med relationer mellan Sverige och Norge, mellan Sverige och Italien eller mellan Sverige och Tyskland. Här rör det sig om u-länder. Jag vill också påpeka att det nu är en ny regim i Nicaragua. Det var ändå någonting gammalt som helt plötsligt togs upp i Expressen. Den nya regi mens biståndsminister, Krüger, talar väl om UNAG och det här projektet. Han säger att Nicaraguas demokratisering var ett nordiskt projekt. Då kan det inte vara så galet.
Fru talman! Det var ju en hel del som gick galet, inte bara de lastbilar som sandinisterna använde under sin valröelse. Man tar också upp i artikeln bl.a. att maskiner, pumpar, generatorer och annan dyrbar utrustning fraktades bort från olika lager till sandinisternas supportrar utan att det erlades någon betalning. Enligt artikeln tror man att det har förts över tillgångar motsva rande ca 100 milj.kr., som alltså sandinisterna nu förfogar över. Jag tycker att det finns stor anledning att göra en undersökning om detta.

Fru talman! Annika Åhnberg har frågat mig vilka åtgärder den svenska rege ringen ämnar vidta för att samordnade internationella katastrofinsatser snabbt kommer till stånd för att avhjälpa den akuta majsbrist som uppkom mit i Zambia till följd av torkan. Den senaste tidens katastrofala torksituationen har påverkat hela södra Af rika. Inte bara traditionella majsimporterande länder som Zambia, Malawi, Moçambique, Lesotho och Swaziland är drabbade, utan även länder som vanligtvis exporterar majs, såsom Zimbabwe och Sydafrika, har på grund av torkan ett stort importbehov. Situationen förvärras av att det i regionen finns 1 miljon flyktingar som är i direkt behov av livsmedelsbistånd. Det finns såle des ett stort behov av internationellt samordnade insatser för katastrofhjälp till regionen. Vid ett givarmöte i Bryssel i förra veckan, som behandlade katastrofsituatio nen i södra Afrika uppmanade Sverige och andra givare FN att snarast möj ligt undersöka det uppkomna läget. FN:s jordbruksorganisation, FAO, har under den gångna veckan rapporte rat att importbehoven i regionen nu beräknas till 6 miljoner ton spannmål mot 2 miljoner ton under tidigare år. En stor del av behoven förväntas täckas genom kommersiell import. Inom de närmaste två veckorna sänds en FN delegation att identifiera de mest utsatta grupperna i behov av livsmedelsbi stånd. FN:s livsmedelsprogram, WFP, blir kontaktpunkten för livsmedelsbi stånd till de torkdrabbade länderna i södra Afrika. Dessa har uppmanats att undersöka de logistiska svårigheterna avseende transport av livsmedelsbi stånd från hamnarna längs transportlederna till de kustlösa länderna, Zam bia och Zimbabwe. Leveranser av livsmedelsbistånd kommer nämligen att konkurrera med kommersiell import. För Zambia är situationen extra prekär, eftersom man redan innan den upp komna torksituationen hade ett uppdämt importbehov av majs, till följd av att den tidigare zambiska regeringen reglerat majspriserna. Tidigare har Zambia importerat majs från Sydafrika och Zimbabwe, men där finns ej längre något överskott att exportera. Majsprissubventionerna har nu kraftigt minskats i Zambia, men detta kommer inte att avspeglas i ökad produktion förrän tidigast nästa år. Sverige har som bekant givit ett mycket omfattande stöd till den zambiska ekonomiska reformprogrammet. Det är angeläget att detta program får fort sätta, särskilt som det är starkt förenat med den demokratiska samhällsut vecklingen i landet. Samtidigt måste konkret stöd lämnas, så att det akuta importbehovet av majs inte leder till svält. Sverige kommer därför att verka för att ett brett internationellt, samordnat stöd till Zambia och de andra drabbade länderna i regionen kommer till stånd.
Fru talman! Jag tackar biståndsministern för svaret på min fråga. Bistånds ministern har i svaret valt att belysa den fruktansvärda situationen i hela södra Afrika. Naturligtvis delar jag uppfattningen att läget är mycket allvar ligt. Att jag i min fråga ändå koncentrerade mig på läget i Zambia berodde på att presidenten i Zambia nyligen har förklarat hela landet som katastrof område. Detta skall naturligtvis uppfattas som ett nödrop om omedelbar hjälp från det internationella samfundet. Det är klart att det gläder mig att höra att det görs mycket och att Sverige och andra länder alldeles nyligen har ställt krav. Samtidigt kan jag inte hjälpa att jag känner att det går mycket sakta. Situationen, som nu är akut, kunde ju förutses redan i oktober förra året. Man kunde ju redan tidigare ha under sökt problemen med transporter. Varenda dag är ju en dag med katastrof, nöd och lidande för de drabbade människorna. Jag hoppas att Sverige skall driva på, så att det mycket snabbt blir ett aktivt handlande. Skall vi ge en del av vårt livsmedelsbistånd eller blir det också fråga om ekonomiskt bistånd? För Zambias del kan det inte bli tal om att ersätta skördebortfallet med kommersiell import. Skörden är alltså bara en tredjedel av den som förväntats. Detta land har en barskrapad statskassa. Med tanke på den tidigare diskussionen kan det vara intressant att konsta tera att anledningen till att man inte kan ersätta sin egen skörd genom import är denna: För ett u-land som Zambia som är så extremt beroende av export av koppar, för vilken råvarupriserna har fallit, har Världsbanken räknat ut att de förlorade intäkterna vid utebliven export till i-länderna uppgår till 100 milj. dollar per år. Man kunde exportera om vi inte hade så höga tullmurar och vore så protektionistiska. Summan är dubbelt så stor som den som vi i nåder ger i bistånd.
Fru talman! Jag tycker att det som Annika Åhnberg senast sade tål att uppre pas gång på gång. Den vanföreställningen existerar ju att i-världen på något sätt vräker resurser över u-ländenra. Världsbanken har som sagt räknat ut att u-länderna förlorar ca 100 miljarder USA-dollar, och biståndet uppgår till ungefär hälften. Jag kan försäkra, och jag är övertygad om att det är be kant, att Sverige under de senaste åren kraftigt har ökat sitt bistånd till Zam bia. Vi har naturligtvis en vilja att inte bara fixera oss vid det kortsiktiga ar betet. Zambia måste så att säga komma på fötter. Därför tror jag att det är mycket viktigt att man i den akuta nödsituationen ser till att Sverige finns med tillsammans med övriga givarländer utan att för den skull förlora det längre perspektivet. Det är lätt att känslomässigt fångas av de akuta behoven och glömma att det rör sig om ett arbete på sikt. Jag tycker att vi skall ha båda dessa perspektiv, och jag vill påstå att vi också har det.
Fru talman! Jag delar naturligtvis uppfattningen att vi måste ha ett långsik tigt perspektiv och att vi måste bidra till en uppbyggnad som till slut gör bi ståndet onödigt: genom att landet utvecklar sitt jordbruk, diversifierar sin ekonomi och kommer bort från det ensidiga beroendet av kopparn och kan bygga upp en mångfald av verksamheter. Jag delar helt den uppfattningen, men nu krävs det akuta insatser. Sverige har varit aktivt och tillsammans med andra länder aktualiserat hjälp. Men finns det någonting som Sverige kan göra ytterligare för att se till att livsmedelsbiståndet kommer Zambia till del snabbt? Kommer vi att bidra med någon del av vår egen kvot när det gäller livsmedel? Kommer vi att bidra med ekonomisk hjälp, t.ex. katastrofbi stånd, för att Zambia skall kunna köpa spannmål eller majs?
Fru talman! På den sista frågan kan jag svara ja. Zambia har nyligen på kom mersiell basis importerat 150 000 ton, och ca 70 000 i livsmedelsbistånd vän tas under den närmaste tiden. Som jag sade i mitt svar är också detta någon ting som vi måste väga in. Ytterligare kommersiell import förväntas. Livs medelsbiståndet till Zambia skall granskas grundligare under mars månad, men kan enligt FN tänkas ligga vid 300 000 ton spannmål. Samtidigt, och här skall vi hjälpa till, beräknas att 4--5 milj. ton livsmedelsbistånd kommer att behövas i hela världen under 1992, vilket kommer att ställa stora krav på Sverige även när det gäller andra områden. Vi har nyligen i TV sett situatio nen på Afrikas horn behandlas. Dess värre kommer vi inte att kunna konsta tera att situationen helt kan klaras. Därför handlar det om prioriteringar.
Fru talman! Jag tackar än en gång för svaret och hoppas att Sverige skall fortsätta att driva på när det gäller både det kortsiktiga stödet som nu måste fram så snart som möjligt och det mer långsiktiga uppbyggandet.

Fru talman! Ingela Mårtensson har frågat mig om jag avser att i FN reagera mot det sätt på vilket IFAD arrangerat ett världsmöte om fattiga landsbygds kvinnor i Genève. Låt mig då först ge en bakgrund till detta möte. Förra sommaren antog ECOSOC en resolution om ett ökat stöd för kvinnor på landsbygden. Som ett led i detta beslöts att arrangera ett världsmöte om fattiga landsbygdskvin nor. Resolutionen antogs med bred konsensus. Initiativet till mötet välkom nades därmed av såväl i som u-länder. Ingela Mårtensson påstår i sin fråga att denna sammankomst skall ha kostat IFAD och FN närmare 600 000 dollar. Detta är felaktigt. För att demonstrera sitt stöd för genomförandet av detta möte, har deltagare från såväl i som u-länder valt att själva finansiera mötet med frivilliga bi drag. IFAD stod som organisatör för toppmötet. Då uppslutningen kring kvinno toppmötet var stort och finansieringen säkrad, beslutade IFAD:s styrelse i september 1991 att i huvudsak bidra till mötet med nödvändigt informations material och dokumentation. IFAD är i sin löpande verksamhet inriktat på att stödja projekt och utveck lingsprogram för livsmedelsproduktion och livsmedelshantering i de fatti gaste u-länderna. Organisationens arbete har en tydlig fattigdomsinriktning med en integrerad kvinnosyn. Kvinnotoppmötet skall ses som ett led i organisationens arbete med kvinno frågor. Syftet var att väcka en internationell uppmärksamhet och förståelse för landsbygdskvinnornas utsatta läge. Som Ingela Mårtensson själv har framhållit är detta ett högst angeläget ämne. Det är i dag för tidigt att uttala sig om vilka effekter mötet kan få för främjan det av jordbrukskvinnor i utvecklingsländer. Jag kan försäkra Ingela Mårtensson att Sverige här, liksom i andra samman hang, kommer att noggrant granska uppföljningen av mötet, för att se vilka konkreta resultat ett sådant möte leder till.
Fru talman! Jag tackar för svaret, men jag har inte fått någon reaktion från Alf Svensson. Tycker statsrådet att det här är ett lämpligt sätt att väcka frå gor om fattiga landsbygdskvinnor som i dag är 550 miljoner till antalet? Detta har ökat med 50 % under de senaste åren. Ökningen är mycket större än den för de fattiga männen. Därför har konferensen ett mycket angeläget syfte. Enligt min mening är det upprörande att man har den här typen av konferens. Fruar till regeringschefer liksom kungligheter i olika länder bjuds in för att man skall få fokus på problemet. Jag tycker att det också blir felak tigt fokuserat. Jag har märkt att många är upprörda över att frågan har be handlats på detta sätt. Det blir en negativ inställning till IFAD och det viktiga arbete som IFAD utför. Jag är medveten om att jag när jag skrev frågan angav att det gällde FN:s budget. Det gjorde det inte, men faktum kvarstår att 500 000--600 000 dollar har använts för mötet, vilket motsvarar närmare 3,5 milj.kr. för regerings chefernas fruar. Jag tycker att man i stället kunde ha använt pengarna för de fattiga kvinnorna och på ett helt annat sätt. Även om FN inte har bekostat det hela har de deltagande länderna avsatt 50 %, medan resten kommit från den privata sektorn. Faktum kvarstår att pengarna har gått åt. Jag tycker att det är upprörande och vill därför att vi skall reagera.
Fru talman! Ingela Mårtensson och jag tycks i alla fall vara överens om att IFAD är en organisation som med sin strategi betytt mycket för att lyfta fram och stryka under nödvändigheten av att denna typ av frågor verkligen kom mer fram i ljuset och blir aktualiserade. Jag blev tillfrågad om jag tycker att detta är ett lämpligt sätt. Jag tycker att det är litet övermaga av oss i Sverige, som inte bekostar någonting, att dyka upp. Mötet är alltså finansierat med frivilliga medel. I första hand är det Ni geria, Colombia och Belgien som har bidragit med frivilliga medel. Sverige har inte bidragit med några medel. Varför skall då vi hoppa upp på höga hästar och tala om vad som är fel eller rätt i detta sammanhang? Om detta inte hade gjorts kanske inget hade gjorts. Jag tror inte att det är så enkelt som att säga: Hade det inte varit bättre att i stället ta dessa pengar och ge dem till de fattiga kvinnorna? Det är alltid bättre att satsa på de fattiga kvin norna, men det gäller inte bara i detta sammanhang utan även i många andra sammanhang.
Fru talman! Detta kan nu få motsatt effekt. När man läser dessa artiklar kan man nämligen få uppfattningen att det var FN som bekostade det hela. Men jag tycker inte att detta är ett riktigt sätt att väcka uppmärksamhet för frå gan. Jag vet många kvinnor här i Sverige som har reagerat kraftigt på detta, och då kan man få en negativ syn på det sätt som ett FN-organ bedriver sitt ar bete. Därför finns det anledning för oss att reagera. Jag anser också att den svenska regeringen verkligen bör ta upp denna fråga, vilken vi ju är överens om är mycket viktig, men att detta görs på ett seriöst sätt. Såvitt jag har förstått har denna resolution -- som man på detta möte, som alltså har kostat över 3 milj.kr., efter två dagar blev överens om -- inte lett till några åtgärder.
Fru talman! Det är ju inte så att vi från svensk horisont inte tar upp denna fråga; det gör vi verkligen. Vi tog upp detta resonemang för en vecka sedan, och i budgetpropositionen har frågan lyfts fram. Som minister för mänskliga fri och rättigheter händer det inte någon gång att jag vid mina besök i u-länder underlåter att ta upp barnens och kvinnor nas situation. Den behöver ständigt tas upp och ständigt understrykas. Jag tror också att många kvinnor här i Sverige har reagerat på detta sätt. Men det är faktiskt flera länder, och i synnerhet u-länder, som efter mötet har uttryckt tacksamhet för att det kom till stånd.
Fru talman! De källor som jag har åberopat är från Sverige. Och jag kan tänka mig att många andra kvinnor reagerar på samma sätt. Att sedan rege ringar som har ställt upp på detta kanske tycker att det var bra är en annan sak. Men detta speglar också en viss kvinnosyn, som jag tycker att vi inte skall ställa upp på.

Fru talman! Kristina Svensson har frågat på vilket sätt Sverige kommer att lämna bistånd till El Salvador. Bertil Måbrink har samtidigt frågat vilka åt gärder regeringen avser att vidta för att stödja återuppbyggnaden i El Salva dor och FMLN:s deltagande i givarmötet i Washington den 23 mars. Fredsprocessen i El Salvador tillhör de stora glädjeämnena i världspolitiken. Efter mer än tio års grymma inbördesstrider konkretiserar nu parterna i El Salvador planerna för landets återhämtning och återuppbyggnad. Nu, när det äntligen blivit fred i landet, får inte omvärlden glömma att såren måste helas. Sverige skall därför öka sina insatser i El Salvador. Förutsättningen för stöd från svensk sida är att insatserna har båda parters uttalade stöd och att de bidrar till fortsatt demokratisering och försoning inom landet. Detta budskap framfördes då Sverige, på EG:s inbjudan, del tog i ett internationellt samordningsmöte i Lissabon om stöd till återupp byggnadsarbetet i El Salvador. Samma budskap framfördes av mig personli gen då El Salvadors utrikes och planeringsministrar besökte Sverige den 27--28 februari. De representanter för FMLN som samtidigt besökte Sverige mottog samma tydliga besked vid en uppvaktning på departementet.

Denna modell har med framgång prövats av Nicaragua. Beredning pågår för svenska åtaganden i El Salvador under de kommande tre åren. Det kan bli betydande belopp, men den exakta omfattningen och innehållet bestäms i takt med att den återuppbyggnadsplan, som parterna kommit överens om, tar form i konkreta projektunderlag. Förutom för SIDA förutser jag också möjligheter till engagemang för BITS, SWEDE Just nu förbereds inom SIDA ett större bidrag, som svar på en FN-appell om stöd till demobiliseringen av 8 000 f.d. FMLN-soldater. På regeringens bord ligger också denna vecka ett förslag till beslut om stöd till FN:s flyktinginsatser i Centralamerika, varav en stor del avser stöd till återvändande salvadoranska flyktingar. Därutöver har regeringen under innevarande budgetår anslagit 24 milj.kr. för humanitära insatser genom kyrkor och enskilda organisationer till stöd för återvändande flyktningar och internflyktingar. Rekrytering pågår också av svenska civilpoliser till FN:s övervaknings styrka, ONUSAL. I El Salvador har FN-organisationerna inlett ett unikt och framåtsyftande samarbete för att öka effektiviteten i de egna insatserna. Detta är helt i linje med de reformsträvanden inom FN-systemet som Sverige och de nordiska länderna efterlyst. Detta är ytterligare en anledning till att jag ser med sär skilt stor förhoppning på de kommande insatserna i El Salvador. För att mar kera den svenska regeringens intresse på detta område och för utvecklingen i El Salvador och Centralarmerika kommer statssekreterare Alf Samuelsson att leda den svenska delegationen vid FN:s flyktingkonferens för Central amerika i El Salvador den 7--8 april 1992.
Fru talman! Jag tackar biståndsministern för svaret, och jag är glad över att ambitionsnivån är hög när det gäller det kommande biståndet till El Salva dor. Detta är ju ett land som befinner sig i en övergångsperiod och i ett mycket skört tillstånd. Jag läste nyligen i en tidning om ett mord på en fack föreningsledare, och mordsom någon av dödspatrullerna förmodligen står bakom. Det råder alltså fortfarande mycket instabila förhållanden i landet. Det är därför nödvändigt att vi ger bistånd, naturligtvis i ett akut skede men också långsiktigt. Jag tycker att Alf Svensson i detta svar pekar på att Sverige kom mer att göra det, och jag är glad över det. Vi har alla haft kontakter med de personer från El Salvador som har gästat Sverige nyligen. Det är mycket bra att vi från svensk sida markerar att vi kräver att båda parter, dvs. FMLN och Arena-partiet, tillsammans formule rar de projekt som är viktiga för framtiden. Det är naturligtvis en försoningsprocess som man inleder, liknande den i Na mibia. Det är nödvändigt att vi peker på detta. Att problemen är oerhört stora vet vi. Det handlar ju om demobilisering av soldater, att ta hand om de flyktingar som skall återvända och att bygga upp landet igen. Landet saknar infrastruktur. Men det allra viktigaste när det gäller biståndet måste ändå vara att bygga upp sociala sektorer, så att människor kan utvecklas socialt och ekonomiskt.
Fru talman! Jag tackar biståndsministern för svaret. Jag tycker att det är bra att biståndsministern framförde till El Salvadors utrikesminister att det är viktigt att båda parter, dvs. regeringssidan och FMLN, skall delta i det s.k. internationella givarmötet i Washington om några veckor. FMLN är nämli gen en viktig part i El Salvadors fredsprocess som nu har inletts. Och man har kommit överens om att denna fredsprocess skall handla om fred, förso ning och dialog. Talet om att befästa freden och försoningen och att utveckla en dialog måste också genomföras i praktiken, och då kan man inte, som gjordes när rege ringen besökte Sverige, utestänga FMLN. Representanter för FMLN kom alltså åkande men blev utestängda från denna försonings och dialogprocess. Det är på detta sätt som det uppfattas, och det är olyckligt. Frågan är vilket svar biståndsministern fick från utrikesministern. Det vore intressant att få veta.

Fru talman! Jag tror att frågeställarna och jag är överens om att tillståndet är skört. Jag har också läst denna tidningsnotis och tyckte att det som stod i den var bekymmersamt. Jag läste vad ärkebiskopen yttrade i samband med det som sannolikt var ett mord. Jag tycker också att det är mycket viktigt att man markerar att det nu handlar om att båda parter skall finnas sida vid sida. Jag erinrade ministrarna som var i Sverige om den anda som presidenten visade när han efter sitt tal i Mexico City gick ned och omfamnade representanterna för FMLN. Denna anda av försoning och samförstånd måste få råda i fortsättningen. De ministrar som jag samtalade med avvisade på intet sätt att representanter för FMLN skulle vara med i Washington utan såg detta som tänkbart. Jag kan inte påstå att jag fick ett absolut ja, men, som man brukar säga, jag ''pus hade'' för detta. Och jag vet att vi inte är ensamma om att göra det, vilket jag tycker är mycket viktigt, och det sade också Bertil Måbrink.
Fru talman! Representanterna för FMLN framförde synpunkter just på bi ståndets innehåll. De var rädda för att den större delen av biståndet kommer att gå till infrastrukturella satsningar, vilka naturligtvis behövs. Behoven är ju omätliga. Men även bistånd till utbildning, utveckling av hälsovård, sjuk vård, osv. måste finnas med i mycket större utsträckning än som framgår av den plan som har presenterats av regeringen. Jag hoppas att biståndsministern instämmer i att det är mycket viktigt att man satsar på sådana projekt som verkligen medverkar till att man arbetar för vårt biståndsmål, nämligen att höja de fattiga folkens levnadsnivå.
Herr talman! Precis som Kristina Svensson sade finns de en oro för att tyngd punkten på givarmötet i Washington skall läggas på infrastruktursatsningar. De är inte oväsentliga, men jag ifrågasätter om de skall högprioriteras nu. Själva grundproblemet är ju jordfrågan. Om man skall lösa de sociala pro blemen och fattigdomsproblemen bland den stora majoriteten i El Salvador, måste det, såvitt jag förstår, ske en jordreform. I dag kontrollerar 250 famil jer 90 % av den odlingsbara jorden i El Salvador. Jag vill gärna höra vad biståndsministern anser om den motsättning som finns mellan infrastruktursatsningarna och de sociala satsningarna.
Herr talman! Jag är inte särskilt benägen att alltid se detta som motsätt ningar. Jag tror, vilket också sades, att det är viktigt med både-och.

Detta är mycket klart och entydigt markerat. Jag tror även att de insatser som jag nämnde, t.ex. demobiliseringen, är av hög angelägenhetsgrad också inom FMLN:s organisation.
Herr talman! Jag vill bara göra ett litet tillägg i denna dialog. Valet sker Jag tror att vi har en stor uppgift att fylla när det gäller demokratiseringen genom att stödja utvecklingen mot fria och stabila val. Där finns det givetvis mycket som enskilda organisationer kan göra. Jag är övertygad om att det blir så. Jag tackar för svaret, som jag är nöjd med.

Herr talman! Maj-Lis Lööw har frågat mig på vilket sätt Sverige stödjer de insatser som behövs för att hjälpa Bangladesh att klara flyktingströmmen från Burma, eller Myanmar, som landet nu officiellt heter. Maj-Lis Lööw undrar även på vilket sätt Sverige stödjer Bangladesh rege rings begäran hos FN om påtryckningar på den burmesiska regeringen be träffande förtrycket av minoriteter. Flyktingströmmarna från Burma har under den senaste sexmånadersperio den trappats upp. De sista veckorna har antalet flyktingar som anländer till Bangladesh kraftigt ökat, vilket har lett till att initiativ tagits i området av såväl Bangladesh regering som FN:s flyktingkommissarie och Tjänstemän från den svenska ambassaden i Dacca besökte i slutet av feb ruari de bangladeshiska flyktinglägren och tog där kontakt med de bistånds organisationer som samordnar det internationella biståndet till flyktingarna. Den svenska regeringen följer händelseutvecklingen noga. Vi har en hög be redskap att positivt bemöta appeller om bistånd. Vi undersöker också ge nom vår representation i Dacca tillsammans med ansvariga bangladeshiska myndigheter möjligheterna att snabbt utnyttja vissa svenska tidigare avsatta men ännu ej ianspråktagna biståndsmedel för flyktinginsatser. Jag redogjorde redan i december förra året här i riksdagen för hur Sverige sedan länge agerat mycket aktivt inom FN:s arbete för mänskliga rättigheter avseende Burma. I höstas var Sverige huvudförslagsställare i Generalför samlingen till en resolution rörande mänskliga rättigheter i Burma, vilken sedan antogs. Så sent som den 3 mars i år antogs vid FN:s kommission om de mänskliga rättigheterna en resolution om Burma, där de muslimska flyk tingarna särskilt nämndes. Sverige var medförslagsställare till denna resolu tion, i vilken det bl.a. krävs att Burmas regering skall skapa de nödvändiga förutsättningarna för att flyktingströmmen skall kunna hejdas. Resolutionen kräver också att Burmas regering skall underlätta en tidig repatriering av flyktingarna. Sammanfattningsvis vill jag återigen framhålla att regeringen noga följer ut vecklingen i Burma och flyktingströmmen till Bangladesh. Maj-Lis Lööw kan vara förvissad om att regeringen är helt inställd på att ytterligare agera i frågan. Hur mycket biståndspengar som kan komma att sättas in för att möta flyktingarnas behov är det emellertid ännu för tidigt att yttra sig om. Med beslutsamhet kommer vi också att fortsätta att aktivt verka för att det internationella trycket på regimen i Rangoon upprätthålls.
Herr talman! Jag tackar biståndsministern för svaret. Jag tycker att det är en bra sammanfattning av agerandet när det gäller de mänskliga rättigheterna. Jag utgår från att den svenska regeringen fortsätter att backa upp Bangla desh och andra regeringar när det gäller denna fråga. Jag är dock litet förvånad. Det är inte sagt syrligt alls, för jag är faktiskt upp riktigt förvånad över att det ännu inte finns något besked om vad vi gör i den akuta situationen. För litet mer än en vecka sedan stod jag vid gränsfloden mellan Bangladesh och Burma och såg båtarna med flyktingar komma in. Jag såg förvirringen och kaoset när tusentals och åter tusentals människor skulle ha mat och tak över huvudet. Det är naturligtvis tragiskt rent mänskligt, men det är även tragiskt från andra aspekter. För det första är det tragiskt därför att vi nu får en ny stor flyktingkatastrof i detta område, där man ändå har sett en ljusning på stora och långvariga flyktingproblem när det gäller Cambodja, Vietnam och Laos i denna region. För det andra är det tragiskt därför att det är alldeles uppenbart att det sker ett ökat förtryck från en redan tillräckligt grym regim i Burma. För det tredje är det tragiskt därför att Bangladesh ju är ett av jordens fatti gaste länder och inte har någon som helst möjlighet att klara av detta. Det såg jag helt klart. Man hade förhoppningar om att det skulle vara någonting tillfälligt, där man kunde hitta en politisk lösning. Men efter att ha talat med många flyktingar tycker jag att det förefaller helt uteslutet att de skulle kunna återvända eller att flyktingströmmarna skulle avta. I stället accelererar flyktingströmmarna. Senast i går talade jag i Bangkok med högste chefen för UNHCR. Han be kräftade att UNHCR nu finns på plats. Man har fått mark för ett flyktinglä ger för 100 000 människor. UNHCR är berett att sätta i gång. Då kan man inte säga att det är för tidigt för Sveriges regering att yttra sig om hur mycket pengar som kan sättas in. Vi måste vara med och hjälpa till.
Herr talman! Ett faktum är emellertid att vi avvaktar appeller från UNHCR och Röda korset avseende hjälpinsatser för de uppskattningsvis 100 000 flyk tingarna. Så fort dessa appeller kommer, har vi beredskap för att avsätta en rejäl summa pengar för att hjälpa dessa flyktingar. Efter vad Maj-Lis Lööw här meddelar hoppas jag att appellerna når oss snart. Sedan skall det sägas i sammanhanget att Svenska Röda korset har avsatt två miljoner av egna medel för att snabbt kunna assistera flyktingarna.
Herr talman! Det är bra. Röda halvmånen fanns på plats när jag var där nere. Röda halvmånen var den enda organisation som hade kommit i gång med organiserade insatser. En enskild organisation klarar knappast detta ar bete. Jag noterar Alf Svenssons besked att det ligger en ansenlig summa pengar och väntar på att bli utbetalade, när Alf Svensson får reda på vilket postgiro konto som pengarna skall gå till.

Herr talman! Erling Bager har frågat utrikesministern vilka initiativ rege ringen avser att ta för att hjälpa Kroatien. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frå gan. Sverige erkände Kroatien som självständig stat i januari i år. För att bidra till det fortsatta internationella fredsarbetet kommer Sverige också att delta i FN:s fredsbevarande styrkor. Det inbördeskrig i förutvarande Jugoslavien, som har resulterat i FN-insatsen, har orsakat mycket mänskligt lidande och stor materiell förödelse. Många har dödats i kriget. 700 000 människor be räknas ha tvingats lämna sina hem sedan krigets utbrott, och flera städer har blivit utsatta för bombningar och förstörelse. Lyckligtvis har nu kriget i det närmaste upphört och ett freds och återuppbyggnadsarbete har kunnat på börjas. Hittills har katastrofbistånd utgått med sammanlagt 18,5 milj.kr. för att möta de akuta humanitära behov som kriget i Jugoslavien har orsakat. En stor del av detta bistånd har gällt Kroatien. Det har dels kanaliserats genom svenska organisationer, t.ex. Röda korset, dels kanaliserats genom FN. Efter USA och EG är Sverige den största bidragsgivaren till FN-insatserna. Hjälpen har bl.a. bestått av akut livsmedelshjälp och medicin till förmån för internflyk tingar, bl.a. särskilt för barn. Regeringen bevakar aktivt utvecklingen i Kroatien och har beredskap för ytterligare insatser inom ramen för katastrofanslaget.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Den hjälp som Sverige hittills har givit till Kroatien på ca 18,5 milj.kr. för att möta det akuta humanitära behovet är utmärkt. Vad jag med denna fråga vill ta upp är den vädjan till västvärlden som den kroatiska regeringen har sänt ut om hjälp med att få nödbostäder. Ca 700 000 människor beräknas vara utan bostäder. Städer har bombats ut. Också den svenska regeringen har i vinter fått en sådan vädjan direkt till utrikesminister I svaret säger statsrådet att regeringen aktivt bevakar utvecklingen i Kroa tien och har beredskap för ytterligare insatser inom ramen för katastrofan slaget. Jag vill hävda, Alf Svensson, att den situationen redan föreligger. Det råder ett katastrofläge i Kroatien, och det är viktigt att vi kan handla. Dessutom råkar det i Sverige efter en konkurs i Göteborg finnas 1 500 bostadsmoduler som Nordbanken har ansvaret för. Det lär vara de enda bostadsmoduler som direkt kan sändas i väg, kompletta med möbler och annat. Här borde den svenska regeringen kunna handla snabbt. Läget i Kroatien är sådant att det är viktigt att vi kan få fram hjälp nu när människor inte har bostäder.
Herr talman! Jag hoppas att det framgick klart av mitt svar att det finns en beredskap och att vi vill hjälpa. Samtidigt måste jag, herr talman, få vidga debatten något och säga att de flesta av de frågor som jag i dag besvarar handlar om katastrofer -- i Afrika, i Asien och i Europa. Det är inte på något sätt en ursäkt eller en bortförklaring, men möjligtvis en förklaring. Det gäl ler här ett mycket omfattande och svårt arbete, som i stort sett kan kräva vilka insatser som helst. Jag kan försäkra Erling Bager att det när det gäller hjälp till Jugoslavien hos svenska folket och hos regeringen finns en mycket ärlig vilja att nu hjälpa till. Det har dock inte varit så lätt att komma fram med hjälp under den gångna fasansfulla krigiska perioden. Vi hoppas att det nu blir lugn och att fred får råda. Då blir hjälpmöjligheterna helt andra än vad de har varit hittills.
Herr talman! Också jag är övertygad om att det inom den svenska regeringen finns en ärlig vilja att hjälpa och lindra nöd när den dyker upp. Det är ett sådant hjälpbehov i exempelvis Kroatien att vi bör handla snabbt. Ibland har jag dock en känsla av att det i den svenska byråkratin, även inom UD-administrationen, kan gå ganska trögt när man skall förmedla den här typen av hjälp. Jag har en känsla av att det kanske ibland behövs nya vägar för att komma till skott. Det råder, som jag nämnt, ett katastrofläge i Kroatien. Alf Svensson! Vi är båda vana vid hur man i kyrkorna arbetar med att snabbt få fram hjälpinsat ser till drabbade människor. Jag tror att kanske flera bör arbeta för att be segra den svenska byråkratin och få litet mera fart och effektivitet när det gäller att få ut hjälp i katastroflägen. Jag tycker att det nu är ett sådant läge i Kroatien att man borde handla snabbare. När vi nu i Sverige som kanske enda land har lämpliga färdigutrustade nöd bostäder, borde vi kunna hjälpa till med sådana i en samordnad internatio nell insats.
Herr talman! Jag kan försäkra Erling Bager att det inte är enbart Sverige som har byråkrati. Det kan avläsas på det sättet att Sverige ofta är först framme när det gäller att hjälpa kris och katastrofdrabbade länder. Jag blir litet rädd när man säger att den svenska byråkratin är ett elände, som försinkar och fördröjer. Jag vill påstå att jag är lika ivrig som någon annan att minska byråkrati. Jag är också helt överens med Erling Bager om att kyrkor och andra enskilda organisationer gör ett utomordentligt snabbt, effektivt och bra arbete. Ofta får de en hel del av sina resurser från oss på UD. Men det är ju också så att det är enklare för en enskild organisation att be driva hjälpverksamhet. Så snart vi agerar från regering till regering blir det mer formellt, och vi måste komma dit med det som den mottagande rege ringen önskar sig och prioriterar. Det innebär att det inte är så enkelt som att bara fylla och köra i väg en lastbil med förnödenheter -- som naturligtvis tacksamt tas emot och säkert också behövs. Jag tror alltså att det blir kom pletterande insatser när en regering agerar visavi en mottagande regering och när enskilda organisationer ger sig ut och gör annat behjärtansvärt ar bete.
Herr talman! Jag inser att det är ett annat läge när en regering skall agera. Det är kanske inte alltid lika lätt, som statsrådet säger, som det kan vara för en enskild organisation. Jag vill ändå heja på Alf Svenssons sätt att få fram en snabbare och effekti vare förvaltning inom utrikesdepartementet. Jag tror att möjligheter finns att i det här fallet hjälpa det kroatiska folket med nödbostäder och svara på den förfrågan som utrikesminister Margaretha af Ugglas har fått tidigare i vinter.

Herr talman! Lennart Brunander har frågat mig om jag är beredd att nu ta initiativ för att skapa möjligheter att få till stånd ett kraftigt livsmedelsbi stånd till våra grannar i öster. Hittills under budgetåret 1991/92 har ca 145 milj.kr. från katastrofanslaget använts för akuta hjälpinsatser för att lindra nöden i de krisdrabbade län derna i Öst och Centraleuropa. Större delen av insatserna har gällt Balti kum och Ryssland. En del av katastrofinsatserna har gällt livsmedel. I hjälpen till S:t Petersburg har ingått matpaket till de mest utsatta, korn har levererats till Estland och vete till Lettland. Även andra akuta behov som medicin och olja har tillgo dosetts. I de baltiska länderna har hönsfoder och utsäde varit särskilt viktigt. Även för nästa år finns en beredskap för katastrofinsatser i Östeuropa -- också vad gäller livsmedel. Övergången till marknadsekonomi tar tid, vilket innebär att problem i samband med övergången kan fortsätta ytterligare några år. Även upprättandet av ett fungerande distributionssystem är en vik tig förutsättning för att livsmedelsbehoven skall kunna tillgodoses. Givetvis kommer därför svenskt livsmedel, kännetecknat av sin höga kvalitet, att fortsätta att användas i Östeuropa under de närmaste åren, liksom i andra katastrofdrabbade regioner i världen. Det bästa biståndet är alltid hjälp till självhjälp. Ryssland och Baltikum har goda förutsättningar att bli självförsörjande i framtiden vad gäller livsmedel. Genom medlemskap i de internationella finansiella institutionerna och kre diter från dessa och andra samt genom långsiktiga biståndsinsatser kommer behovet av katastrofhjälp med livsmedel att minska på sikt. Jag kan i detta sammanhang omtala att regeringen för närvarande ser över vilka möjligheter som finns för att snabbt skicka över utsäde till i första hand Lettland. Det föreligger nu ett konkret förslag om en sådan insats.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. I svaret framgår att regeringen är aktiv i frågan. Vi har under det senaste året upplevt en på många sätt glädjande utveckling i Baltikum. Men det finns också mörka sidor. Det är inte bara en självständighet och demokratisering som vi har fått se. Det har också handlat om att människor inte har haft till gång till sådant som behövs för livets nödtorft. I en sådan situation finns det en risk för att den demokratiska utvecklingen inte fungerar. Den kan av stanna eller t.o.m. motverkas. Det kan bero på att människor blir besvikna på den situation som har uppkommit. Men det finns också moraliska och humanitära orsaker till att vi måste hjälpa till så mycket vi kan. Vi kan inte se på när människor på andra sidan Öster sjön svälter i en situation där vi själva lever i ett överflöd. I dag ställs mark av i Sverige. Vi odlar den inte därför att vi anser att vi har för mycket mat -- samtidigt som människor svälter. Jag tycker att det är litet besvärande att det kan vara så. Det är bra och riktigt, som det sägs i svaret, att hjälp till självhjälp är något viktigt. Men det kommer man till först litet längre fram när verksamheten har börjat fungera. Därför är det bra att utsäde har ingått i insatserna. Det kunde kanske vara bra att kontakta det svenska jordbruket och avdela arealer för att odla sådant som kan ingå i hjälpen. Det måste göras nu inför vårsådden så att arealerna kan nyttjas -- annars ligger de där osådda och se dan finns det inget utsäde till hösten när stödet skall ges. Min fråga gäller mycket just sådana åtgärder. Är det möjligt för biståndsministern att vidta en sådan åtgärd för att garantera att biståndet kan ges i höst?
Herr talman! Jag är from och Lennart Brunander är en god vän. Men jag har verkligen inte ställt av någon mark. Det finns andra som har beslutat om det. Så har vi frågan om att avdela arealer. Jag har i dag ätit lunch med premiär ministern från Lettland. Jag berättade att jag just var på väg till riksdagen för att svara på frågor. Jag kunde inte ana att det skulle bli så här sent. Jag frågade hur läget var. Premimärministern svarade med att landet ville ha hjälp med att exportera livsmedel. Han undrade om inte Sverige kunde hjälpa till att köpa upp livsmedel från Lettland som senare kunde föras över till u-länderna. Det var budskapet från premiärminister i Lettland. Det är inte så enkelt att hantera dessa problem. När mydigheterna får plä dera själva är det djurfoder och utsäde, precis som jag sade i mitt svar, som de önskar framför allt.
Herr talman! Frågan är naturligtvis inte enkel. Den kan ses ur många olika synvinklar, beroende på vem man frågar. Men det är uppenbart att det finns ett behov av livsmedel nu och att detta behov också kommer att finnas i höst. Att dessa länder dessutom har behov av att få in valuta och därför vill sälja mat och annat som de kanske egentligen behöver själva, är en annan sak. Jag tycker att det är angeläget att vi gör det vi kan göra och att vi planerar vår verksamhet så att vi kan göra de insatser som det kan finnas behov av i höst. Det är utgångspunkten för den fråga jag har ställt. Det som har gjorts är bra. Men det innebär inte att man inte kan göra mer.
Herr talman! Jag är helt överens med Lennart Brunander om att vi skall göra vad vi kan göra men också vad vi bör göra. Vi kan säkert göra mer och vi kommer att göra mer. Det aviserade jag i mitt svar. Man får väl ändå utgå från att premiärministern i ett land vet vad han talar om när det gäller försörjningsläget. Hans svar var alltså att prisnivån nu är så hög att alla inte klarar av att köpa så mycket som de skulle önska. Men det finns varor. Därför köper nu staten in varor och lagrar, och man vet inte riktigt hur man skall hantera detta visavi den befolkning som behöver hjälp med livsmedel. Det är helt klart att det i dessa länder och i t.ex. S:t Peters burg i Ryssland finns grupper som inte får de livsmedel de verkligen behöver. Men det är inte detsamma som att det saknas livsmedel.
Herr talman! Det som statsrådet säger nu indikerar ett annat bekymmer, nämligen att i en bristsituation går priserna upp mycket kraftigt. Då kan inte de människor som verkligen behöver mat köpa den. Då blir det varor över. Det är inte något bevis för eller någon indikation på att man inte behöver mat. Det måste vara rimligt att vi hjälper till och stöttar, så att priset på livs medel inte blir så högt därför att det är brist på livsmedel. I sådana här sammanhang är det svårt att se vad som är verkligheten och vad som är resultatet av ett skeende. Det vi har sett, att människor inte får mat, är ett bevis för att det behövs ett stöd. Det stödet måste vi ställa upp med.
Herr talman! Jag är helt övertygad om att vad som verkligen behövs i de baltiska länderna är att Sverige och andra länder överför kunskap -- teknisk kunskap, demokratisk, institutionell och organisatorisk kunskap, ja, vad vi än vill lyfta fram. Det tror jag är nödvändigt. Jag har svårt att se det rimliga i att vi levererar livsmedel till ett land där man påstår att man har ett över skott som man vill exportera. Det är i stället rim och reson i att man hjälper dessa länder att på något sätt få i gång sin export, så att de kommer på ekono misk grön kvist så att säga. Det sker inte enbart genom att vi levererar kata strofbistånd.
Herr talman! Det är naturligtvis riktigt. Det är en svårighet att få de rätta informationerna om hur det är. Det är möjligt att statsrådet har fått andra informationer, och det kan komplicera situationen. Men det händelseför lopp vi har kunnat se talar ett annat språk. Jag är överens med statsrådet om att det är viktigt med kunskapsöverföring. Det är speciellt viktigt i dessa länder, eftersom det finns en kunskapsbas som gör att man säkert kan ta hand om den kunskap som överförs. Under tiden man bygger upp detta krävs att det finns livsmedel till rimliga priser att tillgå. Det kan vi hjälpa till med.
Herr talman! Annika Åhnberg har frågat hur utrikesministern avser att agera för att ge Rio de Janeiros gatubarn bättre alternativ än att bli mördade på grund av Rio-konferensen. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frå gan. Såsom kammaren har bekant har jag den 10 december förra året besvarat en fråga av Ingela Mårtensson om gatubarnen i Brasilien. Redan då fördömde jag självfallet de övergrepp och mord som sker på gatubarn i Brasilien och i många andra länder i världen. Vi får aldrig upphöra att ta avstånd från dessa skrämmande företeelser! Sverige tar alla tillfällen i akt att framhålla barnens situation i världen. Re spekten för människans liv och värdighet är ett oeftergivligt krav. De över grepp och mord på gatubarn i Brasilien som begås står i strid med den mest grundläggande mänskliga rättigheten, nämligen rätten till liv. Ett tungt an svar vilar därför på den brasilianska regeringen att se till att sådana över grepp omedelbart stoppas. De stora svenska insatserna för barnen sker via FN:s barnfond -- UNICEF. Barnfondens program är inte minst inriktat på att förbättra situationen för barn som lever under särskilt svåra och utsatta förhållanden t.ex. gatubarn. Även andra FN-organisationer, t.ex. WHO, har en omfattande verksamhet för barn. Sverige har också aktivt bidragit till att få till stånd FN:s barnkonvention, som givit världssamfundet viktiga normer för att säkerställa barnets rätt till försörjning, skydd och deltagande i samhället. Vid det nyligen avhållna mö tet med FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna var Sverige huvud förslagsställare till en resolution om uppföljning av barnkonventionen. Jag har med glädje noterat att även Brasilien ställde sig bakom denna resolution, liksom att man även ratificerat barnkonventionen. Vid mötet framhöll Sverige i ett gemensamt nordiskt anförande att FN:s sär skilde barnrapportörs landstudier om bl.a. Brasilien har visat sig mycket an vändbara när det gäller rekommendationer till bl.a. de nationella myndighe terna. De frågor som behandlas av rapportören, bl.a. barnprostitution och mord på gatubarn, fäster vår uppmärksamhet vid en av de mest grundläg gande principerna i barnets rätt, nämligen barnets rätt till skydd av den egna integriteten. Vi har inte kunnat konstatera ett samband mellan å ena sidan FN:s konfe rens om miljö och utveckling och å andra sidan ett ökande antal mördade gatubarn. Det i sig sorgliga faktum att konferens äger rum på en plats där sådana mord förövas har emellertid givit oss en möjlighet att med de konfe rensansvariga och övriga brasilianska ansvariga påtala det oacceptabla för hållandet att gatubarn mördas. Vi kommer att även fortsättningsvis noga följa frågan.
Herr talman! Jag ber att få tacka biståndsministern för svaret på den här frå gan. Världens barn har det svårt av många skäl. Det hänger naturligtvis samman med de grundläggande orättvisa ekonomiska förhållanden vilka nu under ett stort antal frågedebatter har tagits upp. Det finns ett brett spektrum av problem. Barn svälter och tvingas arbeta un der mycket dåliga villkor. Barnprostitution förekommer liksom våld mot barn. Gatubarnens utsatta situation har under senare tid uppmärksammats ovanligt mycket. Det är bra, men alla de andra problemen är lika viktiga att ta upp till diskussion. Att jag ändå har valt att ställa en fråga just nu angående gatubarnens situa tion beror på att jag tror att det är lämpligt tack vare att FN:n konferensen skall äga rum i Brasilien. Biståndsministern säger att det från svensk sida inte har kunnat konstateras att man i någon mening försöker ''städa upp'' -- undanröja problem -- med anledning av konferensen. Jag undrar på vilket sätt man har försökt under söka det? Hur har man från svenskt håll försökt ta reda på om det finns något samband? Oavsett om det finns ett samband eller ej ökar antalet gatubarn. Våldet mot gatubarn -- det systematiserade mördandet av gatubarn -- ökar också i om fattning. Det har vi många belägg för. Jag tycker att det i svaret finns en ton av passivitet, vilken jag inte kan nöja mig med. Vi tar sjävfallet avstånd, men det är inte tillräckligt. Vi gläds åt att Brasilien också har ratificerat barnkonventionen, vilket naturligtvis är mycket bra. Detta ratificerande är dock något som förpliktigar till ett betydligt mer aktivt handlande från Brasiliens sida än vad vi hittills har sett. Brasilien är visserli gen bara ett av de länder där detta fruktansvärda förekommer men är ändå det land som har det största antalet gatubarn och därmed den största omfatt ningen av problemet. Jag skulle vilja se ett mer aktivt agerande från svensk sida inför denna konferens.
Herr talman! Jag tycker att de synpunkter som förs fram av Annika Åhnberg är utomordentligt angelägna. Något besviken blir jag förstås när det påstås att svaret andas en ton av passivitet. Jag kan försäkra Annika Åhnberg att är det något som upprör mig, och som driver mig, i det här jobbet är det just barnens situation -- fattas bara annat! Jag har ännu icke besökt, som jag sade förut, ett enda u-land utan att jag särskilt markerat det sätt på vilket jag ser barnen hanteras. De får sitta och knacka makadam, bära bördor, arbeta i arbetsmiljöer som är vederstyggliga och som berövar dem synen. Detta tar jag upp jämt och ständigt. Vi har bestämt att i vår budgetskrivning relatera vårt givande till barnkon ventionen och andra FN-konventioner. Jag har i dag på departementet un derstrukit att vi också måste lyfta fram barnkonventionen -- låt var att landet har ratificerat den, men låt oss påstå att man inte följer konventionen. Det är en sak att underteckna den och en annan att följa den. Sverige ger de största bidragen till Unicef. Vi kommer att i slutet av veckan få besök av Unicef-chefen Grant. Jag kommer med honom att igen ta upp frågan vad vi kan göra för gatubarnen och alla andra barn som lider svårt -- om man nu kategoriserar dem så. Det finns ingenting som kan motivera en mer i det här arbetet än just barnens situation. Jag vill helst att Annika Åhnberg -- jag vädjar till henne -- ändrar sig i fråga om ton av passivitet, för det existerar inte någon passivitet på det här områ det.
Herr talman! Jag har inte ens tänkt tanken att den här frågan på något sätt skulle utnyttjas i något politiskt spel, i ett partipolitiskt skeende. Självfallet kan vi ha olika politiska uppfattningar om den grundläggande problemen när det gäller de globala orättvisorna och vilka åtgärder som skulle behöva vid tas. Men själva engagemanget för barnen och det faktum att vi alla är lika upprörda över hur majoriteten av världens barn har det har jag inte på något sätt ifrågasatt och inte haft någon tanke på att föra någon politisk diskussion kring. Jag tycker att det är mycket bra att höra att biståndsministern är så engaga read för just barnens situation. Men jag vill ändå fråga om det inte finns nå gon möjlighet att, utöver det vi gör av eget aktivt engagemang via FN:s olika institutioner, just nu avkräva den brasilianska regeringen och de lokala myn digheterna i Rio de Janeiro någon typ av redovisning av åtgärder inför FN konferensen. Har man från Sveriges sida gjort det, elle tänker man göra det i de kontakter som vi naturligtvis har med värdlandet inför konferensen?
Herr talman! Jag ämnar ta upp detta med Unicef-chefen Grant, när han be söker oss. Om jag inte minns fel är det på torsdag jag träffar honom och tänker fråga honom vad vi kan göra gemensamt. Jag tror att de gemensamma insatserna ger den bästa och största effekten.
Herr talman! Det tycker jag är bra. Det finns någon sorts oerhörd cynism i detta att det ordnas en global konferens om miljö och utveckling i ett land -- och dit kommer människor från hela världen för att diskutera dessa viktiga frågor -- där de här problemen finns så oerhört påträngande. Man borde in för denna konferens och i samband med den aktivt försöka göra något. Det upprör många av oss som kanske har hoppats att få delta i konferensen, många som med intresse och engagemang följer miljö och utvecklingsarbete i stort. Därför tycker jag att det är mycket viktigt att vi just i detta samman hang agerar i den här frågan.
Herr talman! Jag tror inte att vi har delade meningar, men jag vill bara ha nämnt i sammanhanget att miljökonferensens målsättningar naturligtvis också är utomordentligt betydelsefulla för barnen och deras framtid.

Herr talman! Thage G. Peterson har frågat mig om den ökande rasismen, antisemitismen och främlingsfientligheten i Europa berördes i de samtal jag nyligen förde med FN:s generalsekreterare och USA:s president. Som frågeställaren med sin erfarenhet väl vet är samtal som dessa icke of fentliga. Det skulle försvåra möjligheten till den ömsesidigt konstruktiva dialog vi eftersträvar.
Herr talman! Jag vill tacka statsministern för svaret. Jag är glad över beske det att det ämne som jag tar upp i min fråga berördes i statsministerns sam tal, även om det skedde bara till vissa delar. Däremot tycker jag kanske inte att man bör hemlighålla samtal som man för i arbetet mot rasism och främlingsfientlighet. Jag tror att det vore till gagn för just kampen mot rasism och främlingsfientlighet om innehållet i samtalen lämnades ut. Jag utgår då ifrån att både FN:s generalsekreterare och USA:s president delar statsministerns strävan att åstadkomma en internationell front mot rasism och främlingsfientlighet. Jag tror därför inte att någon av dessa båda personer skulle ha något emot att statsministern lättade något på förlåten om samtalens innehåll på denna punkt. Herr talman! Låt mig få tillägga att jag hoppas att statsministern kommer att ta upp dessa viktiga frågor så ofta han kan när han träffar statsministerkolle ger i Norden och runt om i Europa samt när han möter framträdande repre sentanter för Världssamfundet. När det gäller kampen mot rasism och främ lingsfientlighet är det väldigt viktigt att vi på alla sätt hjälps åt att föra denna kamp.
Herr talman! Jag vill börja med att försäkra att där det finns anledning och möjlighet -- det är inte alltid möjligheten finns och anledningen kan vara va rierande -- skall jag förvisso göra detta, för det finns ganska ofta anledning. För att återgå till frågan om man skall offentliggöra eller inte offentliggöra vill jag framhålla att sådana här samtal, som frågeställaren är väl medveten om, ofta handlar om värdering av utvecklingen i vissa länder eller regioner. Det ligger litet i sakens natur att den typen av värderingssamtal måste kunna föras med full öppenhet och förtrolighet. Därför tror jag inte att entusiasmen skulle bli så påfallande, för att uttrycka saken försiktigt, om innehållet i dessa samtal offentliggjordes.
Herr talman! Jag hoppas att jag har rätt i mitt antagande att både FN:s gene ralsekreterare och USA:s president delar statsministerns uppfattning att vi måste åstadkomma en internationell front mot rasism och främlingsfientlig het.
Från socialdemokratisk sida har vi efterlyst regeringsinitiativ på det nordiska och internationella planet för att bilda en internationell front mot rasism och främlingsfientlighet. FN:s generalsekreterare och USA:s president vid sitt besök i USA nyligen.

Herr talman! Sven-Olof Petersson har frågat mig varför regeringen inte bi fallit en begäran från Sveriges Centrala Värnpliktsråd om medel för delta gande i kontakter med värnpliktiga från andra europeiska länder. Sveriges Centrala Värnpliktsråds uppgift är att företräda landets värnplik tiga gentemot militära myndigheter på central nivå. Värnpliktsrådets verk samhet finansieras med statliga medel som skall begäras hos regeringen av Överbefälhavaren. Han har inte begärt några medel för värnpliktsrådets del tagande i internationell verksamhet av detta slag. Frågor om säkerhetspolitik och försvar handläggs på olika sätt inom ramen för Sveriges internationella arbete. På värnpliktsområdet har Sverige också sedan länge ett etablerat samarbete med övriga nordiska länder. Jag ser inte någon anledning att nu utöka detta internationella samarbete i det avseende som värnpliktsrådet gjort framställning om.
Herr talman! Jag ber att få tacka försvarsministern för svaret på den fråga jag har ställt. När jag tog del av svaret noterade jag att försvarsministern nu inte ser någon anledning att utöka det internationella samarbetet och i varje fall inte i det avseende som värnpliktsrådet har gjort framställning om. Jag tycker dock att det här är litet egendomligt. Inom alla områden i samhället ökar internatio naliseringen. Här finns möjligheter att ta till vara och utbyta erfarenheter bl.a. om värnpliktssystemet och om hur de värnpliktigas organisationer ar betar och agerar i Sverige och i andra länder. Det har också kommit en begäran och önskemål ifrån länder -- exempelvis Ungern, Polen och Tjeckoslovakien -- som nu håller på att bygga upp egna fria organisationer av skilda slag att få ta del av de erfarenheter och den kun skap som finns inom den svenska värnpliktsorganisationen. Jag hade inte minst med tanke på detta hoppats att försvarsministern skulle kunna fundera på att ompröva det här beslutet och se positivt på det interna tionella engagemanget och den internationella samarbetsviljan som jag tycker finns hos de värnpliktiga och deras organisation. Vad krävs för att för svarsministern skulle kunna tänka sig att ompröva frågan och ta upp den till ny behandling?

Herr talman! Sverige är visserligen inte med i någon militär allians, men län der som Ungern och Polen är i dag knappast att betrakta som medlemmar i någon formell militär allians. Warszawapakten har sedan en tid tillbaka upp hört att fungera. I det avseendet torde vi väl stå på motsvarande bas när det gäller att kunna betraktas som alliansfria stater. Det vore mycket bra om man kunde börja med att låta sådana här organisa tioner få chans att träffas och diskutera. Det skulle kanske öka förståelsen mellan värnpliktiga i Sverige och värnpliktiga i andra länder. Vi vet att det finns skillnader. Vi vet att det finns områden där vårt värnpliktssystem skulle kunna ha något positivt att tillföra andra länder. Det kan gälla sättet som de värnpliktiga blir utbildade på eller de sociala villkor de har att arbeta under. Det skulle glädja mig om statsrådet -- utan att det har skett några föränd ringar avseende t.ex. säkerhetspolitiken -- ändock skulle vara beredd att om pröva den här frågan.
Herr talman! Jag vill ändock understryka att värnpliktsrådets viktigaste upp git är att driva frågor för Sveriges värnpliktiga, som ju har valt rådet. De har gjort det för att rådet skall bevaka deras intressen gentemot centrala myndig heter i Sverige. Det är huvuduppgiften, och den skall naturligtvis skötas i första hand. Det kan finnas anledning att fundera litet över om vi skall gå vidare utöver det nordiska samarbete som finns. Med vilka länder skall samarbete ske och i vilka former? I det avseendet vill jag peka på att värnpliktsrådet har en kort mandatperiod. Den är ett år, och det komplicerar saken ytterligare.

Herr talman! Jag vill tacka försvarsministern för detta. Vi kanske kan åter komma för att diskutera den här frågan ytterligare framöver.

Herr talman! Pär Granstedt har med anledning av vissa pressuppgifter om utbetalningar av Bofors i samband med haubitsaffären med Indien frågat mig på vad sätt Sverige nu kan medverka till att bringa fullständig klarhet i frågan. Uppgifter om oegentligheter i anslutning till Bofors utbetalningar till de agenter företaget engagerat för haubitsaffären har cirkulerat i fem års tid men har hittills inte kunnat styrkas. Den utredning som riksrevisionsverket genomförde på regeringens uppdrag 1987 gav inte någon klarhet om betal ningarnas karaktär. De utredningar som företagits av de svenska åklagar myndigheterna har inte heller kunnat belägga att brott begåtts mot svensk lagstiftning. Vad det i sak handlar om är affärstransaktioner mellan Bofors, som numera ingår i Swedish Ordnance, och dess affärspartner i utlandet. Såväl den förra som den nuvarande regeringen har därför enträget uppmanat ledningarna för Bofors, Swedish Ordnance och Nobel Industrier att klara ut vad som förekommit i samband med dessa betalningar och i synnerhet tillmötesgå de indiska myndigheternas begäran om information. Regeringen har vidare i enlighet med svensk lagstiftning under 1990/1991 behandlat en indisk fram ställning om rättshjälp i Boforsaffären. Det slutliga svenska svaret överläm nades till Indien i juni 1991. Man har därefter inte återkommit till regeringen från indisk sida. De uppgifter som Pär Granstedt åsyftar utgörs av påståenden av en anonym källa till tidningen Dagens Nyheter. Regeringen kan inte agera på grundval av sådana uppgifter. Vederbörande måste framträda öppet och belägga sina påståenden. Misstänks brott mot svensk lagstiftning skall det undersökas av åklagarmyndigheterna, inte av regeringen. Vid sidan av de åtgärder som tidigare vidtagits från regeringens sida -- bl.a. tillsättandet av RRV-utredningen, medverkan i konstitutionsutskottets granskningsarbete och besvarandet av den indiska rättshjälpsframställning en -- sker nu en förnyad granskning inom utrikesdepartementet av vissa handlingar som rör Boforsaffären, i syfte att se om ytterligare material kan offentliggöras enligt sekretesslagens bestämmelser. Några andra åtgärder är för närvarande inte aktuella från regeringens sida.

Herr talman! Det som Pär Granstedt säger är riktigt. Det finns en del oklar heter i bilden, men olyckligtvis råder regeringen inte över dem. Vi har för sökt att göra allt vi kan för att bringa klarhet i frågan. Det är också riktigt, som jag tidigare sade, att detta är en viss belastning i de svensk-indiska relationerna. Samtidigt är det viktigt att slå fast att förbindel serna mellan Sverige och Indien är i grunden mycket goda. Vi har ett samar bete inom biståndet och på handelns område som utvecklas på ett mycket positivt sätt. Nu senast var statsrådet Alf Svensson i Indien och fick ett mycket gott mottagande. Man får erkänna att dessa oklarheter har varit besvärande. Men jag tror det finns en insikt också på indisk sida om att vi har gjort vad vi har kunnat för att bringa klarhet i affären, och det finns i den totala bilden helt övervägande inslag av goda förbindelser mellan Sverige och Indien.
Herr talman! Det senast sagda vill jag naturligtvis vitsorda. Det är också den bild jag fick vid mitt besök i Indien i höstas. Detta är en delfråga i de svenskindiska relationerna vars betydelse man inte skall överdriva. Men den finns trots allt kvar som en besvärande faktor, inte minst för möjligheterna att kunna fortsätta Boforsaffären. Det nationella svenska intresset att få klarhet i denna fråga kvarstår.
Herr talman! På den punkten är jag helt enig med Pär Granstedt.

Herr talman! Jag får tacka för svaret. I regeringsdeklarationen i höstas sade regeringen att Sverige skall vara en klar röst för mänskliga rättigheter, frihet och demokrati i världens alla delar. Jag ställde i november en fråga till Alf Svensson, minister i Sverige för de mänskliga rättigheterna, om vårt förhållande till Iran. Han sade då att den svenska regeringen skall aktivt verka för att situationen på de mänskliga rät tigheternas område i Iran kommer att uppmärksammas i Förenta natio nerna. I januari i år fick vi en tjock rapport från Amnesty International, och även andra organisationer för mänskliga rättigheter har yttrat sig. Man räknar upp de övergrepp som under årens lopp har begåtts i Iran, och de har i vissa avseenden ökat. Det rör sig om hundratals politiska arresteringar under 1991, orättvisa rättegångar, tortyr och mer än 750 avrättningar. Amnesty International har också svårt att få förstahandskunskap. Man får bygga på uppgifter från politiska flyktingar och människor som trots allt sluppit ur fängelserna under de senaste åren. Dessa bekräftar i stort sett den bild man har. Det finns ett mönster av tortyr och inhuman behandling av politiska fångar. Den 18 februari fick vi ytterligare en redogörelse för hur man agerar i förhål lande till Iran i samband med affärskontakter. Nu köper Iran en hel del va pen utomlands och gör en kraftig militär upprustning. Det kan leda till att också svensk utrustning blir inblandad i eventuella militära konflikter. Undergrävs inte förtroendet för Sveriges politik när det gäller mänskliga rät tigheter när vi samtidigt med statliga medel är beredda att understödja en utveckling av handeln med Iran?
Herr talman! Det är alldeles riktigt att regeringen klargjort att vi kommer att tala med klar röst i frågor om mänskliga rättigheter. Det gäller också i fallet Iran. Som utrikesministern framhöll i sitt svar den 18 februari i år hade Sverige tidigare som medlem i FN:s kommission för mänskliga rättigheter direkta kanaler och kunde framföra vår uppfattning i ett direkt forum. Vi kommer nu på andra sätt i FN och bilateralt att till iranierna framföra vår kritik mot de rådande förhållandena i Iran. Jag har däremot ytterligt svårt att följa Bengt Hurtigs resonemang när han säger att Sveriges agerande på handelns område genom exportkreditnämn den skulle undergräva förtroendet för Sverige när det gäller mänskliga rät tigheter. Det skulle betyda att vi under hela efterkrigstiden har haft en sådan erode rande verkan på förtroendet för vår politik när det gäller mänskliga rättighe ter. De principer vi tillämpar inom handeln och för exportkreditnämnden är sådana vi tillämpat rakt igenom, nämligen att dessa instrument inte skall användas för en politik för mänskliga rättigheter. För det ändamålet finns det andra och bättre lämpade instrument. Uttalandet faller egentligen på sin egen orimlighet.
Herr talman! Det är inte någonting onormalt i de internationella relatio nerna att man är försiktig och återhållsam med handeln när det begås grova brott mot mänskliga rättigheter. Det har under en period gällt Kina efter massakern på Himmelska fridens torg. Naturligtvis ger ekonomiska relationer med ett land möjligheter till utbyte och påtryckningar under de personliga kontakter man har. Men någonstans går smärtgränsen där de mänskliga rättigheterna kränks så grovt att man inte kan fortsätta kontakten. Jag gör den bedömningen att Iran kunde har varit ett sådant fall, precis som när det gällde Kina och massakern där. Andra länder använder ibland handelsutbytet som en påtryckning när man anser att utrikespolitiska och inrikespolitiska ageranden från olika länder är fullständigt oacceptabla.
Herr talman! Andra länder må utnyttja handeln för både legitima och illegi tima ändamål. Vi anser att detta är en felaktig politik. Sverige har gjort ett undantag på sanktionslagstiftningens område, och det gäller fallet med Syd afrika för ett antal år sedan. Det fallet går inte att jämföra med Kina. Där är det fråga om bistånd. Handeln har fortgått normalt med Kina, och man avser att fortsätta med detta. Jag upprepar: Det ligger inte i Sveriges intresse att börja utnyttja sådana in strument för en politik på de mänskliga rättigheternas område eller att utöva andra påtryckningar. Det finns andra och effektivare vägar för detta.

Herr talman! Elisabeth Fleetwood har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att Naturhistoriska riksmuseet skall uppfylla de krav som lagen om brandfarliga och explosiva varor ställer. Byggnadsstyrelsen och Naturhistoriska riksmuseet har i en gemensam ski velse till regeringen den 24 januari i år framhållit att problemet med hante ring och lagring av de samlingar som konserveras i etanol måste lösas under våren 1993 enligt åligganden från brandförsvaret och sprängämnesinspektio nen. I skrivelsen anges också att ett byggnadsprogram med hemställan om bygg nadsuppdrag för nya förvaringslokaler kommer att redovisas av byggnads styrelsen i mars månad. Ett sådant byggnadsprogram kommet att ge det underlag som behövs för att bedöma kostnaderna för dessa åtgärder. Förslaget kommer att beredas i sed vanlig ordning i kultur och finansdepartementen.

Herr talman! Vi kan ju fråga oss var långsamheten ligger någonstans. Rege ringen har ännu inte fått ett underlagsmaterial för att fatta sitt beslut.

Herr talman! Håkan Holmberg har frågat mig vilka lagliga möjligheter det finns att avvisa personer som besöker Sverige i syfte att begå brott. Bakgrun den till frågan är Robert Faurissons förestående besök i Sverige. Innan jag besvarar själva frågan vill jag med bestämdhet ta avstånd ifrån det budskap Robert Faurisson försöker sprida. Påståendet att nazisternas med vetna förintelse av över sex miljoner judar aldrig ägt rum är fruktansvärt. Antisemitismen i alla dess former strider mot grundläggande mänskliga rät tigheter och måste med kraft bekämpas. Förnekandet av förintelsen ingår som ett led i den moderna antisemitismen, varur olika former av rasism i dag hämtar sin näring. Det innebär också ett angrepp på den historiska san ningen om brott mot mänskligheten och mot det judiska folket. Förnekandet måste motarbetas med alla till buds stående medel. Här vilar ett ansvar på oss alla. När det gäller den rättsliga regleringen återfinns den i utlänningslagen. En ligt denna får utlänning avvisas om han kan antas komma att begå brott i Sverige. Det kan då antingen vara fråga om personer som tidigare ådömts frihetsstraff, i Sverige eller utomlands, eller om personer som av någon an nan särskild omständighet kan ha brottsligt syfte med inresan. Det sist nämnda syftar enligt förarbetena på fall där det klart framgår, av t.ex. perso nens egna uttalanden, att avsikten med inresan är att begå brott. I det sär skilda fallet ankommer det på polisen att göra denna bedömning.
Herr talman! Jag vill tacka kulturministern för svaret. Jag vill också tacka för det mycket klara avståndstagandet, som naturligtvis hela regeringen står bakom, från det budskap som den här personen försöker sprida. Birgit Frig gebo har tidigare, vid ett tillfälle i höstas när en utställning om antisemitism invigdes på Kulturhuset i Stockholm, gjort en mycket klar markering i samma ämne. Det tragiska är att den här typen av propaganda nu har bedrivits i Sverige, bl.a. via närradiosändningar, sedan 1987 praktiskt taget utan någon reaktion från regering eller från ledande politiker och opinionsbildare. Det är skönt att detta nu sker. Dessutom kan man lägga till att det, såvitt jag kan bedöma, är helt klart att det i detta fall är fråga om ett uppenbart och uttalat syfte att begå brott i Sverige. Faurisson har gjort sig skyldig till brott i samma anda i Frankrike och straffats flera gånger för det. Hans besök har utannonserats i förväg som att han kommer hit i syfte att bevisa att judarna har ljugit ihop förintelsen. Det kan inte råda något tvivel om syftet med detta besök. Det är klart att det är polisen som har att ta ställning till det bevismaterial som finns i detta fall. Jag vill också konstatera att i och med att den här typen av propaganda har bedrivits under så lång tid i Sverige har vi kommit till en punkt där det börjar ställas frågor om det officiella Sveriges syn på detta. Det har rests olika för slag om andra typer av åtgärder för att förtydliga detta. Det gäller t.ex lagen om hets mot folkgrupp eller att införa moment i närradiolagen som gör det möjligt att utdöma mer meningsfulla straff, utöver de rent symboliska som förekommer i dag. Jag vill komplettera min fråga med att ställa frågan om på vilket sätt regeringen nu överväger möjligheten att se över andra bestäm melser.
Herr talman! Det är riktigt som Håkan Holmberg säger att det är polisen som handlägger den här typen av ärenden. Jag vill också bekräfta det Håkan Holmberg säger om att den här personen tidigare är straffad i Frankrike. Det är också straffbart i Sverige att hetsa mot folkgrupp och att uttrycka missakt ning mot folkgrupp. Där finns ju också ganska färska domar som har be handlat de här frågorna. Nu frågar Håkan Holmberg också om vi avser att göra något ytterligare lag stiftningsvägen. Då vill jag informera om att vi har anledning att återkomma till riksdagen vad avser närradions och privatradions ställning. Avsikten är att så småningom komma med en proposition till riksdagen. Min förhopp ning är att vi skall kunna beröra några av de här frågorna i propositionen. Dessutom pågår det ju ett beredningsarbete när det gäller att kriminalisera medverkan i rasistiska organisationer. Det finns ju en betydande skepsis inom regeringen om möjligheterna att komma fram den vägen. Det är möj ligt att man måste fortsätta att penetrera dessa frågor för att få effektivitet när det gäller att beivra den typ av mycket grova brott mot mänskligheten som antisemitism utgör.
Herr talman! Jag delar den skepsis som tydligen finns i regeringen när det gäller någon form av lagstiftning mot medverkan i rasistiska organisationer. Jag tror att det är nödvändigt att hålla sig till den typ av lagar som vi har i dag. Ett stort problem är att den lag som finns i dag om hets mot folkgrupp inne håller en allvarlig blotta. Det accepteras att man säger att förintelsen är på hittad. Däremot blir det straffbart om man säger att det är judarna som har hittat på den. Den intellektuella skillnaden mellan dessa två påståenden är obegriplig för mig och, tror jag, för alla andra som försöker ägna en stund åt att fundera över detta. Det kan inte finnas något annat syfte bakom påståen det att förintelsen är påhittad än att smäda dem som dog i den, deras anhö riga och judar runt om i världen i dag. Denna typ av påståenden är den mo derna antisemitismens kärna och själva förutsättningen för de försök att re habilitera nazism, antisemitism, rasism och andra i samma stil som nu sker. Att dessa grupper som står bakom Faurissons besök bjuder in honom just nu uppfattar jag som en ren provokation mot det svenska samhället.

Herr talman! Stefan Attefall har frågat mig vilka motiv som ligger bakom rådande praxis rörande uppehållstillstånd för missionärer och om jag är be redd att ta initiativ till en förändring av dessa regler. Till Sverige kommer ibland missionärer för att arbeta under en begränsad tid. De avlönas då i någon form av t.ex. församlingen i hemlandet och skall före inresan ha erhållit ett uppehållstillstånd som ger rätt att vistas i Frågan om beviljande av uppehålls och arbetstillstånd handläggs självstän digt av statens invandrarverk. Invandrarverket har under åren utvecklat till ståndspraxis för olika grupper. Uppehållstillstånd för missionärer beviljas enligt denna praxis i form av tre ettårstillstånd. I varje beslut anges att vistel setiden är sammanlagt högst tre år och att tillstånd för bosättning inte med ges. Skälet till tidsbegränsningen är bl.a. att personer, vilka från början har haft för avsikt att vistas här endast viss kortare tid, inte efter inresan skall kunna övergå till att bli invandrare genom flera på varandra följande kortare tillstånd. Med hänsyn till de värden som det här gäller -- religionsfriheten -- bör stor generositet visas denna grupp. Då Stefan Attefall, som framställt frågan, anmält att han var förhindrad att närvara vid sammanträdet, medgav förste vice talmannen att Margareta Vik lund i stället fick delta i överläggningen.

Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret och vill samtidigt ge henne ett råd: Träffa de många kvinnor ute på statliga myndigheter, ute i kommunerna som är rädda för det som händer på arbetsmarknaden i dag. Inte bara länsbostadsnämnderna berörs. Omstruktureringar på grund av både regeländringar och informationsteknologi slår hårt. I går träffade jag människor på försäkringskassan. 35 kvinnor kan komma att beröras. Några av dem har längre anställningstid än 20 år. De har gedigen men snäv kompe tens, och kanske är myndigheterna ibland litet handfallna när det gäller möj ligheten att ge sådana kvinnor jobb och tro på framtiden. Det är inte så, finansministern, att kvinnorna känner förtroende för Ny start för Sverige. Tvärtom ser man att slagen riktas mot kommuner, mot kvinno jobb. Man lyssnar ibland också på de borgerliga och de socialdemokratiska ekonomer som säger att regeringen bedriver precis fel politik i fel tid. Den politiken leder till att kvinnor förlorar jobb, och den leder till problem på arbetsmarknaden. Visst behöver vi omstrukturera inom statsförvaltningen -- det vet också dessa kvinnor. Många av dem är beredda att byta jobb. Men de upplever saken så att regeringen är okänslig som arbetsgivare. Varför tog t.ex. rege ringen i december beslutet om att myndigheterna skulle bära pensionskost naderna? Det var ju precis fel åtgärd, om man vill stimulera kvinnor och vill låta dem få möjlighet att stanna kvar på sina jobb. Det är kvinnor som kan ske har 15--20 år kvar i arbetslivet. Och varför är man okänslig när det gäller exempelvis utvecklingen av vuxenutbildningen, sådant som skall stärka dessa kvinnor?

Herr talman! Inger Lundbergs beskrivning av antalet jobb som tillkommer eller avgår genom privat barnomsorg var en aning konstig. Jag tror att vad det finns anledning att slå fast är att för de människor som jobbar på området och för de människor som behöver få dessa tjänster utförda -- vare sig det är barnomsorgen eller statliga förvaltningstjänster eller någonting annat -- är det helt avgörande och det helt centrala att vi kan få i gång den ekonomiska utvecklingen, så att det finns en bas för de olika systemen. Det hoppas jag att Inger Lundberg håller med om. Jag tror inte att vi tidigare har haft olika åsikter mellan partierna om denna grundläggande föreställning. Det som Inger Lundberg sedan tog upp var, tycker jag, en något annorlunda fråga än den som ställdes inledningsvis, för den ursprungliga frågan gällde om regeringen vill hjälpa dem som får problem i samband med omstrukture ring inom statsförvaltningen. Den frågan har jag besvarat.
Herr talman! Helt kort: Genom att minska efterfrågan minskar ni också möjligheten till tillväxt och möjligheten att bredda den bas som behövs för kvinnojobben. Men jag tycker, praktiskt sett, att finansministern inte sätter in frågan om regeringens hantering av pensionerna hos myndigheterna i det sammanhang som min ursprungliga fråga är ställd inom. Den handlar just om den politik som den borgerliga regeringen för såsom arbetsgivare.

Herr talman! Att de enskilda myndigheterna betalar kostnader för personal tycker jag är alldeles självklart -- det är rimligt och riktigt. Den effekt som Inger Lundberg beskriver har jag inte hört talas om förut. Mera anmärk ningsvärd är den tidigare socialdemokratiska regeringens brist på hantering av pensioner till statligt anställda, vilken jag upplever som utomordentligt negativ gentemot de anställda.
Herr talman! Finansministern är en nästan lika skicklig oppositionspolitiker som Carl Bildt. Hon talar om den socialdemokratiska regeringens politik när jag ställer frågor om effekterna för dem som nu är anställda på statliga myn digheter när man minskar personalen. Finansministern har inte hört talas om hur det fungerar praktiskt, och jag kan ha respekt för det -- det är inte lätt att se effekterna av varje enskilt beslut man fattar. Jag vill upprepa det råd jag gav inledningsvis: Gå ut och träffa dem som jobbar på statliga myndighe ter! Det här är kanske inte ett jättestort problem, men det är ett faktiskt problem, och det är fel beslut i fel tid.
Herr talman! Att myndigheterna ansvarar för lönekostnader inkl. det som ibland på fikonspråk kallas bikostnader, dvs. sociala avgifter och pensions kostnader, är rimligt och bra. Vad som däremot är mera besvärande är om regeringen inte avsätter pengar för ingångna avtal. Vi rättar till detta, och det är en mycket stor fördel för just de pensionsutgifter som Inger Lundberg nu har kommit att diskutera.

Herr talman! Frågan om statens personalpolitik har diskuterats många gånger i riksdagen. Jag deltog själv i de diskussionerna i finansutskottet på den tid jag var oppositionspolitiker, och det har nästan alltid funnits en bety dande samstämmighet om vikten av att ha en bra personalpolitik, som tillgo doser arbetsgivaren statens önskemål om att ha en kompetent personal och de anställdas behov av att ha bra arbetsvillkor och bra pensionsrättigheter. Jag beklagar om Inger Lundberg vill bryta upp den samsyn som har varit till stor fördel för de statligt anställda.

Herr talman! Birgitta Dahl har frågat mig hur mycket det har kostat att framställa och distribu era de två broschyrer och det ljudband som ingått i socialdepartementets information om att starta eget daghem. Regeringen har fått väljarnas förtroende att ge nomföra en kraftfull förnyelse av den sociala sek torn. Att öka valfriheten för de människor som ef terfrågar vård och service är en viktig del i denna förnyelse. Beslutet att ge barnomsorgspersonal och andra möjlighet att med bibehållet statligt stöd starta dagoch fritidshem i egen regi var ett viktigt steg i denna valfrihetsstrategi. Det var också naturligt att gå ut med en bred information till bl.a. kom munala tjänstemän och barnomsorgspersonal om de nya möjligheterna. Att det finns ett stort intresse framgår av att pri vatpersoner, kommuner och företag redan under de två första veckorna har beställt ca 4 000 exem plar av det fördjupningsmaterial som finns till gängligt i socialdepartementet. Det överträffar även mina egna förväntningar. Den totala kostnaden för informationskampanjen uppgår till drygt 1 milj.kr. Kostnaderna har belas tat departementets anslag för initiativverksamhet.
Herr talman! Jag tackar för svaret. Jag tycker att regeringens s.k. valfrihetsrevolution får alltmer besynnerliga drag, och det är tråkigt att Bengt Westerberg med sitt engagemang skall tvingas ägna sin energi åt en så smal sektor på detta område. Först skrev Bengt Westerberg en proposition, som mer handlade om företagsamhet än om barn. Se dan uppmanades hans tjänstemän att ringa till 150 kommuner och fråga om barnomsorgen, inte all mänt hur det går med behovstäckningen, med kvaliteten, med mångfalden, utan hur många pri vata dagis man möjligtvis kunde få fram. Nu har Bengt Westerberg använt departementets anslag för initiativverksamhet till en broschyr som riktar sig enbart till de förhållandevis få som vill starta eget men som inte innehåller allmän rådgivning till dem som bedriver verksamhet. Min första fråga är: Varför har inte Bengt Wester berg och socialdepartementet använt de här peng arna till en allmän rådgivning till alla oavsett hu vudmannaskap om hur man kan främja mångfald och kvalitet i barnomsorgen? Något sådant skulle jag ha applåderat. Jag tror att talet om att öka valfriheten ter sig när mast bisarrt för alla de förtvivlade föräldrar och all den personal som nu upplever hur daghem stängs och dagmammor avskedas fast det finns barn som behöver dem. Vad har Bengt Westerberg att säga till dem? Är Bengt Westerberg t.ex. be redd att rikta en kraftfull uppmaning till kommu nerna att skydda barnen och barnomsorgen i de neddragningsprogram och besparingsprogram som nu genomförs?

Herr talman! Jo, det är självklart, Birgitta Dahl. Det är också den linje jag har drivit i många debat ter och i många sammanhang när det gäller barn omsorgen, att barnen skall skyddas. Vi hade t.o.m. i denna kammare för kort tid sedan en re plikväxling där jag hävdade, att givet att man ge nomför det nya förslaget till statsbidrag till kom munerna bör man införa en lagstiftning om barn omsorg. Det om något är väl ett uttryck för denna önskan. Det skulle vara intressant att få veta Birgitta Dahls källa på Kommunförbundet, eftersom de personer som är ansvariga för verksamheten som jag har ta lat med uppger att de inte har sett några tendenser. Eftersom Birgitta Dahl åberopar Kommunförbun det i tidningsartikeln skulle jag gärna vilja veta vem som hon har talat med där. Det är självklart att jag inte bara ägnar mig åt pri vata dagis. I den broschyr som Birgitta Dahl åbe ropar konstaterar vi att huvuddelen av dagisverk samheten med all sannolikhet också i framtiden kommer att bedrivas i kommunal regi. Jag har un der resor, både som oppositionspolitiker och nu som socialminister, huvudsakligen besökt kommu nala dagis, inte privata dagis.
Herr talman! Det är bra att Bengt Westerberg då och då säger att det behövs lagstiftning om rätt till dagis för alla barn och om kvalitet i barnomsor gen. Men det är handlingarna som räknas, och i höstas röstade den borgerliga majoriteten emot ett sådant förslag som vi hade väckt. Vi har upprepat det i år. I den förra replikväxlingen kunde jag inte få något löfte från Bengt Westerberg om detta. Kan jag få det nu? Jag tycker inte att Bengt Westerbergs uppmaning till kommunerna var särskilt kraftfull, och hans partikamrater medverkar ju i de nedskärningar som faktiskt pågår. Kan jag få ett löfte om att Bengt Westerberg och socialdepartementet kommer att använda det här anslaget för den stimulans och den information som alla dagis behöver oavsett huvudmannaskap? Det är mycket som är bra i denna information, men varför skall bara de som vill starta eget ha den?

Herr talman! Under den tid vi satt i regeringsställ ning närmast fördubblade vi antalet daghemsplat ser, från 210 000 till 410 000. Det gjorde det möj ligt att i höstas flytta fram positionerna för att också kräva lagstiftning, och den behövs i dag, när regeringen och borgerliga kommunledningar har börjat stänga daghem och avskeda dagmammor och på det sättet öka bristen på barnomsorg.
Herr talman! Än en gång: Vem är Birgitta Dahls källa på Kommunförbundet? Skall det vara allde les omöjligt att svara på denna fråga, när hon själv i tidningsartikeln säger att hon har fått uppgifter från Kommunförbundet? Det ni efterlämnade var en kö på ca 60 000 barn som inte kunde få plats på daghem. Det var mycket beklagligt, men vi sätter nu in kraftfulla åtgärder för att bli av med den kön. Jag vill ta upp ytterligare en fråga. I den här tid ningsartikeln säger Birgitta Dahl att vi i det infor mationsmaterial vi har gått ut med talar om hur man skall gå till väga för att starta privata dagis -- det är alldeles riktigt -- och för att slippa det för skräckliga gemensamma. Kan Birgitta Dahl tala om var i materialet det finns en antydan åt det hål let? Det står också att jag har låtit göra en video med mig själv. Denna video är ett litet kassettband där jag talar i 20 sekunder och bl.a. konstaterar att min egen son går på kommunalt dagis, att jag är mycket nöjd med det och inte har några tankar om att kommunala dagis inte skulle kunna fungera väl. Kan Birgitta Dahl medge att den bild som hon ger i artikeln inte är sanningsenlig?

Herr talman! Låt mig konstatera tre saker. Birgitta Dahl förnekar inte att 60 000 barn fortfa rande stod i barnomsorgskö det år då barnom sorgsköerna skulle vara borta. Socialdemokra terna misslyckades att leva upp till det mål som vi tillsammans fattade beslut om i riksdagen 1985. Birgitta Dahl kan inte tala om var i den broschyr som hon kritiserar som hon har läst att vi talar om ''det förskräckliga gemensamma'', utan det som sägs om det i artikeln är ett rent falsarium. Birgitta Dahl vägrar också att tala om vem det är på Kommunförbundet som hon har talat med och som hon åberopar i artikeln. Jag börjar tro att också det bara är ett påhitt.
Herr talman! Jag tänker under inga omständighe ter lämna ut det namnet. Jag tycker faktiskt att Bengt Westerberg själv borde begripa att det skulle innebära risker som ingen skall behöva ta. Jag har givit en hederlig beskrivning av den barn omsorgsutbyggnad som är utan motstycke i svensk historia och av orsakerna till att det blev svårare än vad någon kunde förutse att inom given tid uppnå det målet. Hade barnafödandet hållit sig vid de födelsetal vi har haft sedan andra världskri get, hade målet uppnåtts under 1989. Kan inte Bengt Westerberg erkänna det och ge den socialde mokratiska regeringen en eloge för att vi faktiskt klarade en näst intill hundraprocentig behovstäck ning trots det mycket kraftigt ökade barnantalet, som ökade kostnaderna inte bara för barnomsorg utan också för föräldraförsäkring och barnbidrag, som vi samtidigt kraftfullt förstärkte?